Fru talman! Svängrum var ju det ord som socialdemokraterna hamrade in i det svenska folket under valrörelsen. Ingen svensk som hörde Olof Palme och andra socialdemokrater kunde dra någon annan slutsats än att om socialdemokraterna gick segrande ur valet skulle det vankas sockerbullar. Då skulle jobben räddas i malmfälten och i krisföretagen, och i den offentliga sektorn skulle den kommunala expansionen bli dubbelt så stor med tusentals nya jobb som följd. Pensionärerna skulle få full kompensation för alla prishöjningar. Bostadsproduktionen skulle ökas och nya bostadssubventioner bjudas ut. Vem minns inte vilken fart det skulle bli i Ludvig Svenssons gardinfabrik! Detta är bara några exempel på löfteskatalogen. Samtidigt som allt detta goda inträffade skulle, fru talman, också det fantastiska hända att budgetunderskottet skulle minska och inflationen avta. a nej till inflation och Valaffischerna inbjöd i braskande stil väljarna att sä dyrare vardag, att stoppa hyresoch livsmedelsprishöjningarna. Från folkpartiet sade vi klart ut att den socialdemokratiska politiken inte hängde ihop. Med de ekonomiska förutsättningar som föreligger, och som vi i Sverige delar med den övriga världen, hade den socialdemokratiska löftespolitiken — i varje fall för den eftertänksamme — föga trovärdighet. Men socialdemokratiska propagandaresurser räckte till för att överrösta oss. Och nu får regeringen försöka förklara för svenska folket varför det inte blev som man lovat. Förklara varför man i stället över en natt bäddat för en fördubblad inflation och reallöneminskningar utan motstycke. Förklara varför pensionärerna skall förlora ca 4 96 av sin realinkomst om ett år, när sanningen är att den så kritiserade borgerliga besparingspolitiken inte ens betytt hälften så mycket. Förklara varför man först nu upptäckt att det faktiskt inte behövs mer bostadsproduktion än som följde av den tidigare regeringens politik. Det blir inte lätt att med bevarat politiskt anseende genomföra en kursomläggning på bra nära 180 grader. Men som man bäddar får man ligga. Under den tid socialdemokraterna förra gången hade regeringsansvaret höjdes näringslivets lönekostnader med 40 96 på två år. Denna kostnadsexplosion vid 1970-talets mitt har för Sverige medfört stora förluster i marknadsandelar. Tillsammans med djupgående strukturproblem i svensk industri och den svåraste internationella lågkonjunkturen sedan 1930-talet har detta lett till allvarliga obalanser i vår ekonomi. De icke-socialistiska regeringarna har varit medvetna om dessa problem och successivt lagt om den politiska kursen. Även om ekonomioch budgetminister Feldt i går utlovade en ändring av den socialdemokratiska politikens kurs, förefaller det fortfarande vara så att socialdemokraternas huvudförslag när det gäller att hindra ett växande budgetunderskott är att fortsätta på den skattehöjningsväg som man följde under förra regeringsperioden. Uppgörelsen med vpk i momsfrågan, som har diskuterats här på förmiddagen i dag, tyder tyvärr klart på detta. Den redan påbörjade 100-miljonerkronorsrullningen till matsubventioner får nu sin fortsättning. Och se, genast letar man fram nya skatteintäkter. Skatteskruven dras åt ytterligare ett varv. Olof Palme sade i går att han har lärt under sina år som politiker att det övergripande målet måste vara att värna om en stark ekonomi. Det som har hänt under det senaste dygnet visar att statsminister Palme är bättre på retorik än på att omsätta sina teser i politiska beslut. Socialdemokraterna handlar inte ekonomiskt ansvarigt genom att låta utgifterna växa och tro att man bara kan ta ut nya skatter. Det är en feg politik, som bäddar för mycket större problem längre fram. Man måste fråga sig om ekonomioch budgetministerns gårdagsbesked om att socialdemokraterna också vill göra besparingar och omprioriteringar bara var tomma ord. I Sverige tar vi dock redan ut — och det är känt — mer än 50 96 av den totala produktionen i skatter och avgifter. Det innebär industrivärldens hårdaste Nr 52 skattetryck. Om man vill att människor skall ha kvar ett eget svängrum för sin Torsdagen den privata ekonomi — och det vill vi liberaler — går det inte att dra åt 16 december 1982 skatteskruven ytterligare. Det skulle vara förlamande för samhällsekonomin och dess funktion. Med den politiken får vi allvarliga effekter på arbetsvilja, nyföretagande och skattemoral. I ett bra samhälle måste människor vara i; SA politiska åtgärder stimulerade att ta ett extratag. Det måste löna sig att arbeta och ta ansvar. m.m. dubbelgrepp på den ekonomiska politiken. Vi måste både arbeta och spara oss ur krisen. Fram till valet den 19 september fördes också en samlad och genomtänkt politik i enlighet med den strategin. Och det är synd att den politiken, inriktad på att uppnå ekonomisk balans, inte nu kan fullföljas. Jag skall, fru talman, mycket kortfattat redovisa några viktiga inslag i vår politik, framför allt på den mer offensiva delen. Huvudmålsättningen har varit att upprätthålla en hög sysselsättning. När jämförbara länder, oavsett politisk färg på regeringarna, hade dubbelt eller tredubbelt så hög arbetslöshet som vi hade i vårt land lyckades Sverige hålla nere arbetslösheten kring 3 26, dvs. på samma nivå som den socialdemokratiska regeringen hade omkring 1972 — med väsentligt mindre problem att hantera. För att på sikt klara målet full sysselsättning är det nödvändigt att stärka konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Genom septemberpaketet 1981 sänktes kostnadsnivån. Detta tillsammans med ett ansvarsfullt löneavtal gjorde att OECD i sin senaste rapport kunde konstatera att Sveriges externa kostnadsnivå åter var jämförbar med 1960-talets. Det innebär vid en uppåtgående världskonjunktur väsentligt större konkurrenskraft. Tyvärr låter den uppåtgående konjunkturen vänta på sig. Men i avvaktan på den måste vi på alla sätt bygga upp vår styrka. Därför satsar vi på förbättringar av ekonomins produktionsförmåga. Det viktigaste därvidlag är att få ned de helt orimliga marginalskatterna. Här har socialdemokraterna ständigt ridit spärr mot en reform. När det äntligen lyckades att få dem med på målet att 90 26 av de heltidsarbetande skulle ha högst 50 26 marginalskatt, var det naturligtvis något att glädjas åt. Sänkta marginalskatter och avdragsbegränsningar skulle göra det mer lönsamt att arbeta och mindre lönande att spekulera. Tyvärr har den nu påbörjade inflationspolitiken undergrävt förutsättningarna för skattereformen. Socialdemokraternas heder som förhandlingspartner har fått en svår knäck. Som ett led i hanteringen av svensk ekonomi har också andra viktiga strukturella problem angripits. Ett exempel är lindringen av dubbelbeskattningen på aktier. Den har vitaliserat aktiemarknaden. Många enskilda har lockats att placera sitt sparande i aktier, och nyemissionerna har under 1981-1982 legat rekordhögt. Att socialdemokraternas nära nog första åtgärd är att åter försämra villkoren för det produktiva sparandet betraktar jag som ytterst illavarslande. 61 Effektivare arbetsförmedling och mer yrkesinriktad utbildning för arbetslösa i syfte att avhjälpa bristen på yrkeskunnig arbetskraft i konjunkturuppgång är ett annat exempel på vad vi börjat med. Vidare har en ny anställningsskyddslag genomförts, som öppnar generella möjligheter till provanställning och visstidsanställning vid arbetstoppar. Vi har också i princip avvecklat prisregleringen, Folkpartiet har i regeringsställning liksom alltid tidigare satsat på forskning och teknisk utveckling. Trots synnerligen hård budgetmangling har realt nya resurser tillförts universitet och högskolor. Det är en förutsättning för att Sverige skall hålla sig i täten bland industrinationer. Nya idéer och tekniska uppfinningar fångas ofta snabbast upp av den mindre och medelstora företagsamheten. Därför lades extra tonvikt vid att förbättra den företagsgruppens arbetsvillkor. Ansträngningarna kan avläsas inystartade företag. Det gäller för den nya regeringen att ömt vårda de späda plantor som har börjat att spira. Kommer det i gång en ny våg av uppköp och sammanslagning av småföretag av samma slag som före regeringsväxlingen 1976, har vi åter förlorat något dynamiskt i svenskt näringsliv. Åter får jag säga att det bådar illa att socialdemokraterna nu höjer förmögenhetsskatten på dessa småföretag, avser att tappa dem på mångmiljonbelopp genom utdelningsskatt och dess värre också hotar med en fondsocialism vid horisonten. Den är av allvarlig art för företagsamheten — den må vara liten eller stor. Av de totala investeringarna 1981 på 110 miljarder kronor svarade den offentliga sektorn, om man i den också räknar in bostäder, för inte mindre än 62 miljarder kronor. Även om allt måste göras för att få i gång industriinvesteringarna, ligger naturligtvis en stor ekonomisk kraft i den offentliga sektorn. Det gäller därför att utnyttja den på rätt sätt under lågkonjukturen. Folkpartiet har vid skilda tillfällen visat på betydelsen härav. Får jag erinra om den s.k. Ullstenplanen och det i år den 23 augusti presenterade liberala programmet för industriell förnyelse — Rädda jobben. I dessa och andra dokument har vi också pekat på nödvändigheten att snabbt minska Sveriges oljeberoende. Oljepriset har stigit från 2:50 dollar per fat 1973 till 34 dollar 1981. Om man uttrycker detsamma i den totala oljekostnaden, så har den ökat från drygt 3 miljarder kronor motsvarande 9 0 av exporten år 1972 till 34 miljarder kronor, motsvarande nära 24 96 av exporten 1981. Detta har motiverat miljardsatsningar på bättre energihushållning och utveckling av alternativa energiformer. Under de senaste åren har också oljekonsumtionen minskat betydligt och är i dag lägre än vad som i energipropositionen 1980/81:90 anges som målsättning för 1985. Introduktionen av inhemska energikällor ger nya jobb, vilka dessutom får en positiv regionalpolitisk effekt eftersom de främst lokaliseras till regioner med en sviktande arbetsmarknad. Det är bra att socialdemokraterna fortsätter med vår politik på detta område. Det är också bra att socialdemokraterna numera inser betydelsen av att förbättra kommunikationerna. SJ satt t.ex. verkligen på undantagsstol under den tidigare socialdemokratiska regeringens dagar. Sedan dess har SJ:s investeringsanslag fördubblats i fasta priser. Riksdagen har dessutom beslutat att anslaget skall höjas ytterligare de närmaste åren. Så när nu socialdemokraterna tycks ha vaknat upp ur sin slummer, blir det även här en fortsättning på vår politik. S Bostadssektorn har vi hållit i gång genom en växande reparationsoch ombyggnadsverksamhet. Det har gett både jobb och bättre energihushållning. Här tycks vi också vara överens om tagen. Det gäller däremot inte när regeringen återigen föreslår att med hjälp av subventioner stimulera nyproduktionen. Av många skäl är det fel, inte minst mot bakgrund av att vi i dag har ca 37 000 lägenheter outhyrda. Jag kan emellertid i de senaste utredningsdirektiven notera att även regeringen egentligen inser detta. Det finns således åtskilliga offensiva industribeställningar att göra under lågkonjunktur. Investeringar som förbättrar grundstrukturen i kommunikationssystemen och därigenom stärker industrins konkurrenskraft. Den offentliga sektorn kan också göra beställningar inom teknologiskt avancerade områden såsom data, telekommunikationer, försvarsmateriel av typen JAS-planet, medicinsk utrustning osv. Sådana beställningar möjliggör att Sverige håller sig kvar som en frontnation i industriellt hänseende. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 8 i finansutskottets betänkande nr 20.

Fru talman! Dimmorna har nu lagt sig efter gårdagens batalj om momsen, Vi har i dag också haft en debatt om voteringen. I stort sett kan man väl säga att mycket av det som skall diskuteras i fråga om ekonomisk politik redan är sagt. Både i går och i morse har besparingar resp. fördelningspolitik diskuterats, och det är kanske inte nödvändigt att nu ta om den debatten, Däremot finns det en hel del kvar att säga om de förslag som nu läggs fram i proposition nr 50 och i finansutskottets betänkande nr 20. Av propositionen och betänkandet framgår att den socialdemokratiska majoriteten sätter tilltro till den kapitalistiska ekonomins möjligheter att återigen blomstra. Tilltron och förväntningarna finns där, även om man också på många ställen har skrivit in starka reservationer för denna utveckling genom att peka på att det förs en åtstramningspolitik i många länder som är viktiga för vårt lands utveckling. Det är ganska mycket av det liberala ”å ena sidan och å andra sidan” i betänkandet. Det var intressant att höra Rolf Wirtén säga att stora delar av den socialdemokratiska politiken är folkpartipolitik. Som särskilt gott exempel på sådan politik nämner han det stora projektet JAS, som jag för min del anser är direkt förödande för svensk ekonomisk utveckling. Vi skriver i den motion om ekonomisk-politiska åtgärder som behandlas i betänkandet att det är mycket viktigt att klargöra krisens natur för att rätt kunna utforma den ekonomiska politiken. Jag tror att det för framtiden vore viktigt om regeringen försökte komma bort från försöken att bygga sin politik på förhoppningar om en allmän kapitalistisk tillväxt. En sådan politik av det gamla slaget kommer säkerligen inte att vara möjlig. Vi står nu inför en lång period av stagnation som också innebär mycket stora förändringar inom kapitalismen i sig. Man flyr nu snabbt bort från produktiva investeringar, och i stället satsas ohejdat på spekulativa verksamheter. Exemplen på detta är många och kända, där stora profiter skapas utan vare sig arbetsinsats eller någon som helst social eller ekonomisk nytta för samhället i sin helhet. Den svenska modellen från årtiondena efter andra världskriget låter sig inte upprepas, därför att förutsättningarna nu är så radikalt annorlunda. Marknaderna är mättade, delvis på grund av reallöneförsämringar, och utrymmet för ekonomisk expansion är ganska litet. Detta har också stötts och blötts i debatten efter devalveringen, som många har ställt sig mycket frågande till. Man tror inte att en exportexpansion på våra traditionella marknader är möjlig, eftersom efterfrågan är så katastrofalt låg ute i världen. Den tekniska utvecklingen och jakten efter allt större och snabbare vinster har medfört att allt färre människor producerar alltmera på kortare tid. De som inte behövs i den kapitalistiska produktionen ställs arbetslösa. Det får vi uppleva också i vårt land. Föregående talare gjorde sig också litet bred över borgarpolitiken och dess ”lyckade” insatser mot arbetslösheten genom att jämföra med andra länder. Men även om man på något sätt kan få fram av vår statistik att vi skulle ha ett bättre läge, innebär vår arbetslöshet fortfarande en katastrofal situation för vårt lands ekonomiska utveckling, och den måste brytas. Jag vill också lägga in en reservation mot det sätt på vilket man jämför arbetslösheten i olika länder. Vi kan ju också räkna vår arbetslöshet på ett annat sätt. I mitt hemlän Västmanland har jag tillsammans med företrädare för arbetsförmedlingen gått igenom läget och konstaterat att över 9 2 av arbetskraften står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är också ett bra mått på hur stor arbetslösheten är. De multinationella bolagen för nu en maktkamp som både hotar den nationella självständigheten för industriländerna och ökar utsugningen och rovdriften. Både mänskliga och materiella resurser föröds. En gigantisk omfördelning av rikedomar sker från fattiga länder till rika länder och från fattigare människor till rikare människor. Bara inflationen omfördelar i vårt land oerhörda rikedomar, från låginkomsttagare till höginkomsttagare, där man kan se ett klart mönster, men också från hyresgäster till egnahemsägare etc. Frukterna av arbetet överförs från arbetare och tjänstemän till aktieklippare och spekulanter i en ökande takt. Detta kan naturligtvis inte accepteras.

Detta har också varit ett av argumenten för den genomförda devalveringen. En förutsättning för att den skall lyckas har varit att man kan öka den inhemska efterfrågan från den inhemska industrin. Man har ställt förhoppningar på att underleverantörerna i större omfattning skall vara svenska OSV. I reservation nr 3 i detta betänkande säger vi från vpk klart ifrån att det är nödvändigt med en politik vars långsiktiga mål är att bryta upp de maktförhållanden som råder inom ekonomin och att man nu måste inleda en politik som syftar till att lämna den kapitalistiska anarkin och misshushållningen, för att anträda vägen mot en mera planerad hushållning som stämmer bättre överens med vanliga människors önskningar och behov. Målet måste vara att de anställda och samhället får ett växande inflytande över investeringarna, så att det blir möjligt att skapa ett program för industriell utveckling och sysselsättning. Målet måste också omfatta åtgärder mot den allt större kapitalexporten och mot utlandsinvesteringarna. Ett mål måste naturligtvis också vara att skapa en politik som försvarar levnadsstandarden och de sociala rättigheterna för vanliga arbetare och tjänstemän. I strid mot storfinansen och deras politiska företrädare har man fått kämpa sig till mängder av sociala rättigheter och förmåner som i dag är hotade. I varje fall har de varit starkt hotade under de borgerligas regeringstid. Gårdagens debatt här i kammaren om avskaffande av vissa försämringar som gjorts visar ju hur viktigt det är att i kamp försvara de vunna rättigheterna. Men jag tycker också att gårdagens debatt visade att finansieringen inte kan ske hur som helst. Svångremmarna kan inte placeras hur som helst. I en politik för rättvisa ingår verkligen att ta pengarna där de finns och att inte ensidigt lasta över bördorna på småfolket. I framtiden kommer det att krävas en mycket resolut fördelningspolitik — stick i stäv med den som har förts av de borgerliga regeringarna under deras tid. Till stora delar måste den avvika från den linje som den nya regeringen har försökt inleda med. Jag har nämnt några viktiga mål för den ekonomiska politiken. I den aktuella propositionen har regeringen ställt krav som naturligtvis inte står i motsättning till en politik för uppnåendet av dessa mål — det kan vi vara överens om. Detta framhåller vi också i vår reservation. Även om regeringsförslagen inte i så särskilt stor utsträckning innehåller förslag som på ett avgörande sätt — mera långsiktigt och på ett rejält sätt — innebär en mer planerad ekonomi och försök att på allvar bryta kapitalets makt, står inte regeringens förslag i något motsatsförhållande till en sådan utveckling. Det läggs inte ut några hinder. Riktlinjerna i vår motion 125 har avfärdats ganska enkelt av utskottsmajoriteten. Det hänvisas till att problemen är större än vad vi motionärer anger och att de finns it.ex. Polen. Det är ett mycket märkligt argument. Jag anser att ekonomins problem mycket väl beskrivits i vår motion, eftersom innehållet i motionen är en svidande vidräkning med de senaste decenniernas utveckling inom kapitalismen. Samtidigt redogör vi också för de problem som blivit en följd härav. I vad gäller utvecklingen i Polen vill jag påstå att den istort sett är av ett helt annat slag än den svenska. Det landets oförmåga att klara sina utlandslån och att hålla uppe en produktion av rimligt format kan ju knappast tas till intäkt för att avvisa en motion som strikt begränsar sig till de åtgärder som krävs i en ekonomi av vår typ. Jag tycker att det är höjden av undanflykt att inte närmare gå in på den här aktuella motionen. Fru talman! Innan jag lämnar detta avsnitt skall jag passa på att yrka bifall till reservation 3, som behandlar just de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Vilken väg föreslår då vänsterpartiet kommunisterna i den aktuella situationen? Jag kan här inte gå in på hela det batteri av åtgärder som vi anser nödvändigt utan får naturligtvis hålla mig till de förslag som vi har lagt fram med anledning av den s.k. minibudgeten och det ekonomiska program som den nya regeringen har lagt fram i all hast. Snart är det dags för det allmänna motionsskrivandet och då räknar jag med att vi får återkomma och utveckla våra förslag mera ingående. Det är intressant att Rolf Wirtén nyss stod i talarstolen och sade att folkpartiet nu betecknar den offentliga sektorn som en ekonomisk kraft att räkna med när det gäller att komma ur krisen. Jag tycker att det här rör sig om en liten omorientering inom folkpartiet, som ju har varit med om att strama åt och verkligen också varit kritiskt mot att den offentliga sektorn sugit upp arbetskraft. Folkpartiet har också när det gäller den offentliga sektorn varit motvilligt mot investeringar, som skulle ha kunnat ge nya arbeten och vara till social nytta. Jag vet inte om detta är en omsvängning med tanke på någon ny koalition. Alla är i dag så upprörda över att socialdemokrater och kommunister har kommit överens, men det är klart att de andra anpassar sig för att försöka få vara med och ha ett inflytande även i fortsättningen. Det är kanske detta som ligger bakom folkpartiets ändrade hållning. Om det inte skett någon förändring, kan ju Rolf Wirtén förklara hur det ligger till. Ett av de förslag vi framförde i går som varande en möjlig alternativ finansiering när det gällde avskaffande av karensdagarna har i och för sig fallit nu och skall inte debatteras mera ingående, men jag vill påpeka hur vi ser på de konkreta förslag vi ställer i nuläget. Det gällde att lägga skatt på utlandsinvesteringar. Detta skulle — förutom att det naturligtvis förstärker statskassan — också medverka till att i någon mån begränsa utlandsinvesteringarna och kunna öka sysselsättningen här hemma och på så sätt bidra till en ekonomisk utveckling. Men det avgörande i en ekonomisk politik för utveckling och arbete finns naturligtvis i maktfrågorna. Det gäller makten över ekonomin, makten över den industriella utvecklingen, makten att förhindra ytterligare utslagning av produktionsresurser, makten att investera på ett riktigt sätt, makten att skapa arbete och social välfärd. Vad gäller maktfrågorna i de aktuella yrkandena i dessa betänkanden är naturligtvis frågan om bestämmande över användningen av de medel som avsätts på särskilda investeringskonton viktig. Där vill vi från vänsterpartiet kommunisterna införa facklig vetorätt som ett instrument för att i någon mån tillgodose de anställdas möjligheter att påverka sin egen situation. Vi menar att det samråd som föreslås av regeringen inte är tillräckligt. Man hänvisar till Nr 52 ett samrådsförfarande när man avstyrker vår motion. Torsdagen den Fackliga organisationer ute i vårt land i dag vet mer än väl hur det moderna samrådet går till. Jag tycker det är onödigt att skapa ytterligare områden inom vilka vackra ord och fraser får bli illusioner och hägringar för folk. Vi vet vem som har makten över investeringarna; och vi vet hur litet ett samråd politiska åtgärder betyder i det läget för den som inte har förfoganderätten. m.m. svensk industri. De som till största delen får bära dessa bördor är de vanliga människorna. Det vore ett steg i rätt riktning om de anställda i industrin, där vinsterna skapas, kunde förfoga över dessa medel för att investera på ett sätt som är samhällsekonomiskt riktigt. Att överföra makten över investeringarna till de anställda, som vi föreslår, står ju inte i motsättning till det samråd som utskottet skriver har fungerat så bra tidigare. Det innebär bara att avgörandet flyttas över till de anställda, från kapitalägarna till dem som producerar värdena. Samrådet kan ju fortfarande löpa, men själva avgörandet ligger då i andra händer som, såvitt man kan se av den utveckling som har varit under den senaste tiden, har ett större ansvar för landets framtid. Fru talman! Jag vill gå över till en fråga som aktualiserats i vår motion 183 och behandlas i föreliggande betänkande. Det gäller frågan om samhällsfonder och lokala fackliga investeringsfonder. Jag hade tänkt säga att denna debatt inte har hörts av så mycket efter valet. Men saken har aktualiserats i kammaren av borgerliga ledamöter. Fondfrågan har i eftervalsdebatten mest gällt tidsplanerna för att kunna genomföra olika typer av fondförslag. Jag vill understryka att det är ganska bråttom att införa någon typ av fonder om de skall fungera i rimlig omfattning så att de spelar någon roll för den ekonomiska utvecklingen och kan tjäna som ett instrument för att bryta den negativa utveckling som jag tidigare här har berättat om. Jag menar att fonder kan spela en viktig roll i den industrialiseringsprocess och den aktiva politik som är nödvändig för att skapa jobb och produktion för social och ekonomisk nytta. Det är ganska bråttom att få fram förslag om fonder om dessa skall få en chans innan den ekonomiska utvecklingen, styrd av storfinansen, gått så långt att snart sagt ingenting lönar sig. Medan gräset gror, dör kon. Man måste skynda sig för att hinna med att rädda undan industrialiseringen från utslagning i ännu större utsträckning. Det har sagts att man kanske inte kan få fram ett förslag före 1985. Men om det förslaget kräver grundlagsändringar med riksdagsval emellan, då är vi framme vid 1988. Vart tar då fonddebatten och fondförslagen vägen? Som bekant skiljer sig de hittills framförda förslagen från dels LO och socialdemokraterna och dels vänsterpartiet kommunisterna åt i flera avseenden, inte minst vad gäller finansieringen. Vi har ju hela tiden kritiserat den föreslagna finansieringen och sagt att det inte finns något utrymme att ta från reallönerna, att det inte är rimligt att avsätta pengar från löneutrymmet för att köpa aktier. Det argumentet har väl vunnit i styrka efter den 67 svångremspolitik som har förts, efter den devalvering som är genomförd och efter den diskussion som förekom här i går. Möjligheterna att ta från löneutrymmet för att finansiera fonder är nu mindre än på mycket länge. Men det är inte bara i fråga om finansiering utan också i fråga om konstruktion och användning som vi har helt andra krav. Det har sagts i debatten i dag— återigen naturligtvis från de borgerliga, som är kritiska mot allt vad fonder heter — att fonderna är ett hot mot näringslivet. Fonderna skulle kunna hindra en förnyelse inom det ekonomiska livet, inom näringslivet och produktionen, menar man. Jag håller inte alls med om det. Som det är i dag sker en överflyttning till, som jag sagt tidigare, improduktiva verksamheter. Stora delar av produktionsresurserna slås ut. Mycket investeras utomlands. Fonderna kan i stället just genom den uppläggning som vänsterpartiet kommunisterna föreslår medverka till att rekonstruera svensk industri, till att skapa den förnyelse som är nödvändig. Inrättandet av samhällsfonder av den typ som vi förordar skulle kunna ge kapital till ett samhälleligt industrialiseringsprogram, om vilket det åtminstone inte i valrörelsen fanns någon större motsättning mellan arbetarpartierna. Vi var rätt överens om att det behövdes en industriell utveckling och att man måste arbeta sig ur krisen. Fonderna kan enligt vårt förslag byggas upp både nationellt och regionalt. De kan användas för att rädda jobben i hotade branscher helt enkelt. De kan användas för offensiva industrisatsningar på nya produkter, i ny teknik, för vidareförädling av råvarorna, för stöd eller lån eller bidrag till arbetarägda och kollektivt ägda företag. Det har ju i höst förekommit en rad sådana fall, där man från de anställdas sida har velat ta över företagen. Det har saknats pengar. Man har satsat ett visst antal tusen kronor ur sin egen ficka. Man har gått till staten och bett om hjälp, när man inte fått någon av bankerna. Här skulle ett fondsystem av den typ som vi föreslår kunna bidra till att rädda sysselsättningen i många branscher och vara till hjälp för alla anställda att utveckla sina företag. Fonder kan, om de utvecklas på ett riktigt sätt, vara en viktig del i kampen för arbete, en viktig del i kampen för en produktion som skall hjälpa till att få landet ur den ekonomiska kniptång som vi nu sitter i. Därför anser vi att det är bråttom med ett fondförslag och att det är viktigt hur det utformas. Frågan kaninte reduceras till en fråga om att förse i övrigt investeringsovillig industri med kapital, utan fonderna måste inlemmas i en mer övergripande strategi, som rör både maktfrågor och produktionens innehåll. De borgerliga går som vanligt till storms mot varje uttalande som kan tänkas vara positivt för fondfrågan. Man fortsätter sin argumentation från tiden före valet. Jag skall inte förlänga debatten och uppehålla mig vid det som har sagts, men det föll mig in att de borgerliga före valet försökte att göra det till ett val om fonder och socialism. Hur felaktig den beteckningen än var inser väl alla; jag tror att också de borgerliga gör det. Men hur felaktig den än var, så skulle man nu med borgerlig logik faktiskt kunna säga att det svenska folket har uttalat sig för fonder och socialism. Jag skallinte dra den slutsatsen av valresultatet, men er egen argumentation slår tillbaka. Fru talman! Jag kan finna att utskottets avslagsyrkande på vårt fondförslag, även om det i sak naturligtvis innebär att man helt avvisar den typ av fonder som vi föreslår, ändå inte är så våldsamt som man skulle ha kunnat vänta sig, när man läst de socialdemokratiska reservationerna gentemot vår politik i våras. Det är ändå ett rejält avstyrkande, och jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 7 av Carl-Henrik Hermansson. Samtidigt ber jag att få yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Jag är övertygad om att det hos en majoritet av det svenska folket finns en starkt utbredd känsla av att vi nu både måste och kan bryta den utomordentligt farliga ekonomiska utvecklingen i vårt land. Den offentliga debatt som har förts under hösten har visat att det finns en solidarisk vilja hos stora grupper att ställa upp för en omläggning och acceptera de påfrestningar som blir nödvändiga. Att en omläggning måste ske, därom borde vi inte behöva debattera länge här i kammaren. Siffrorna som uttrycker den svenska ekonomiska krisens styrka är tillräckligt klara. Vi konsumerar långt utöver våra produktiva tillgångar och lånar alltmer utomlands för vår konsumtion, samtidigt som den industriella bas som skall betala lånen blir allt mindre. Vi har på tio år förlorat inemot 25 26 av våra utlandsmarknader, när industriländerna som helhet i stället har vunnit 10 96. Som jag sade i gårdagens debatt är Sverige i förhållande till sin folkmängd näst störst i världen såsom låntagare på obligationsmarknaden. Det är sålunda inte enbart den svåra internationella ekonomiska krisen som betingar den svenska krisen. Sverige har tyvärr i de flesta avseenden en sämre utveckling av industrin än länderna omkring oss, och det är vårt grundproblem, som vi måste ta itu med. Så sent som 1976 hade vi ett stort sparandeöverskott inom den offentliga sektorn. Det har i dag förbytts i ett kraftigt underskott. Vi har som alla vet ett rekordartat budgetunderskott, där inemot hälften består av räntekostnader. Vi har ett rekordartat bytesbalansunderskott, där mer än 70 90 — kanske 80 26 — är räntor till utlandet. Som sägs i såväl proposition som utskottsbetänkande så gäller om de allmänna ekonomisk-politiska målen — full sysselsättning, tillväxt, jämn fördelning och låg inflation — att vi under de senaste åren varit på väg bort från dessa mål. Alla kurvor har pekat fel. Vid sidan av den internationella ekonomiska krisen har ju de borgerliga regeringarna av olika schatteringar ett helt avgörande ansvar för denna särskilt dåliga svenska situation. Det ger därför, med ett milt uttryck, anledning till häpnad, när man i de borgerliga reservationerna kan läsa ut att det är just en slentrianmässig fortsättning av den misslyckade mittenpolitiken eller moderatpolitiken som förordas av oppositionen. Den ekonomiska krisen i Sverige har under de senaste åren dramatiserats genom utlandets minskade förtroende för den svenska politiken. Under praktiskt taget varje månad 1982 fram till hösten har vi haft ett valutautflöde väsentligt kraftigare än som betingats av vår bytesbalans. Det är sålunda helt fel som hävdas i mittenreservationen att utflödet under den tiden skulle motsvara bytesbalansen. I själva verket hade vi mellan november 1981 och juli 1982 ett bytesbalansunderskott på 9 miljarder kronor, medan vi hade ett valutautflöde på 19 miljarder kronor. Efter ett tillfälligt stopp under sommaren i valutautflödet kom så i augusti det största underskottet någonsin för en enstaka månad i vår utrikeshandel. Genom devalveringar runt omkring oss ökade valutaoron. I slutet av september uppkom nya devalveringsrykten i Sverige. Vi fick en spekulation mot kronan i första veckan av oktober med drygt 2,5 miljarder kronors utflöde. Det var enligt utskottets mening riktigt av regeringen att i det läget göra en kraftfull devalvering för att söka bryta den nedåtgående tendensen i den svenska ekonomin och skapa en sådan förbättring av konkurrenskraften att det nu finns möjligheter att genomföra en ekonomisk rekonstruktionspolitik. Utskottet är också övertygat om att det svenska näringslivet, som i många sammanhang förr i världen har gått i bräschen för framtidstro och teknologisk förnyelse, kommer att utnyttja de möjligheter och den utmaning som devalveringen ger. Jag har i det fallet inte samma pessimistiska syn på det privata näringslivets vilja och förmåga som Lars Tobisson utvecklade nyss. Ett av de första resultaten av devalveringen refererades nyligen i Svenska Dagbladet, där man säger att de svenska sågverken blev de första devalveringsvinnarna. Under 1982 har den svenska sågverksindustrin återtagit de marknadsandelar i Västeuropa som har gått förlorade under senare år. Inom Svenska sågverkso. trävaruexportföreningen tror man, säger Svenska Dagbladet, att läget kommer att förbättras ytterligare under 1983, trots att den allmänna konjunkturutvecklingen blir svag, alltså exakt det problem som har berörts tidigare i dag. Bland de sex största köparländerna i Västeuropa ökar Sveriges andel, enligt föreningens beräkningar, från 24 96 1981 till 35 90 år 1982. Det är glädjande att redan kunna notera vissa begränsade resultat av devalveringen, och jag är litet förvånad över den väldiga pessimism i fråga om det privata näringslivets förmåga i det avseendet som Lars Tobisson utvecklade här. Men — och det är viktigt att understryka — devalveringen är inte den ekonomiska politiken. Devalveringen ger förutsättningar för att föra en ekonomisk politik så att våra strukturproblem kan rätas ut åren framöver. En uppenbar vilsenhet präglar oppositionens sätt att tackla devalveringen och de ekonomiska problemen. Det är begripligt mot bakgrund av att så mycket av problemen har skapats under borgerliga regeringar. Det blir en aning patetiskt, tycker jag, när moderaterna i moraliserande ordalag talar om behovet av klara linjer och åtstramning och samtidigt ger intryck av att devalveringen hade kunnat undvikas genom något sänkta arbetsgivaravgifter, fortsatta besparingar och uteblivna skattehöjningar. I sin motion och i sin reservation berör moderaterna inte med ett ord det som alla ekonomiska betraktare torde vara överens om: alternativet till en devalvering hade varit en utomordentligt kraftig räntehöjning i Sverige. Nr 52 Däremot är det bra att Lars Tobisson här i kammaren har vidgått detta, som inte står i motionen och reservationen, att med moderat uppläggning hade en räntehöjning blivit nödvändig. En sådan hade blivit ett nytt slag mot industrins möjligheter att skapa den ekonomiska bas som behövs för att våra underskott skall kunna tas bort. politiska åtgärder Mittenpartierna beklagar för sin del i allmänna ordalag att devalveringen m.m. bedrivas presenteras inte — annat än det åtminstone för historieforskningen intressanta yttrandet att vi var på rätt väg när mittenpartierna förlorade valet. Mittenpartierna, som är ansvariga för den ekonomiska situationen fram till några veckor före devalveringen, säger med illa passande brösttoner i sin reservation att devalveringen innebär att vi övervältrar våra problem på utlandet. Det alternativ till devalveringen som rekommenderats av borgerliga politiker är att dra ned den inhemska efterfrågan, skära ned i den offentliga sektorn och sänka lönerna, så att man därigenom uppnår ett sådant lägre kostnadsläge att man kan konkurrera på samma sätt med utlandet som vid en devalvering. Effekten på utlandets import från Sverige blir då densamma som vid en devalvering. Utlandet förlorar vidare marknader inne i Sverige till följd av minskande efterfrågan vid en sådan borgerlig politikuppläggning. Skillnaden är ju att devalveringen innebär en omfördelning av resurser inom landet, som gör att den totala efterfrågan och därmed sysselsättningen kan hållas uppe. Sysselsättningen blir högre med den socialdemokratiska politiken än med de traditionella högerfilosofierna om kostnadsanpassning via nedskärningar. Därmed skapar den socialdemokratiska uppläggningen en större efterfrågan för utlandet i Sverige på sikt, dvs. vi kan ge det positiva nettotillskott till efterfrågan i världen som ankommer på oss, vilket inte blir fallet med den borgerliga nedskärningslinjen som innebär minskande efterfrågan. Socialdemokraternas politik gör också att vi kan delta i det slags samordnad försiktig stimulanspolitik som utskottet menar att OECD-länderna tillsammans måste föra för att hindra att den nuvarande recessionen utvecklas till en internationell depression. Det är nu avgörande att det förs en politik som följer upp devalveringen så att vi kan bevara den förbättring av konkurrenskraften som den skapar. Det innebär att inga grupper i löneavtalen får kompensera sig för de prisstegringar som är en följd av devalveringen, och det betyder att vi för åren efter 1983 måste sätta målet för antiinflationspolitiken mycket högt. Utskottet uttalar för sin del att verkstadsindustrins konkurrensläge bör bli vägledande. Vi bör på sikt sträva till en prisoch kostnadsstegring av ungefär samma storleksordning som i Förbundsrepubliken Tyskland, en av våra huvudkonkurrenter. Det är nödvändigt med en långsiktig prispolitik för att devalveringen skall lyckas. Moderaterna hävdar nu, framför allt i reservationen och i motionen, att devalveringens vinster så att säga äts upp av nya skatter som höjer företagens nN kostnader. Det är mycket intressant att reservationen och motionen på denna punkt är mycket allmänt hållna. Det talas allmänt om skatter, pålagor och övervältringar, men det sägs ingenting precist. Och Lars Tobisson svängde mycket riktigt på sin argumentering här i dag. Han nämnde inte dessa ökade kostnader för företagen, utan nu talade han i stället om sin samhällssyn när det gäller kapitaltillförseln till näringslivet, vilket är en annan fråga. Faktum är att den arbetsmarknadsavgift som till följd av de beslut som vi tidigare i dag har fattat läggs på företagen i stort uppvägs av de skattelättnader som denna proposition också innebär. Det finns alltså inte någon grund för talet om att företagen skulle drabbas av en hög kostnadsbelastning till följd av de åtgärder som föreslås i denna proposition. Jag lade också märke till att Lars Tobisson i sitt inlägg i dag inte följde upp denna argumentering. En långsiktig prispolitik förutsätter i sin tur en fördelningspolitik som uppfattas som rättvis av de flesta medborgare. Det har vi debatterat i går och i morse, och det kommer att debatteras ytterligare när skatteomläggningen senare i dag skall behandlas. Det förutsätter också att samhället för en sådan sysselsättningspolitik att det senaste årets snabba ökning av arbetslösheten kan stoppas och på sikt vändas i en minskning. Arbetsmarknadspolitiken skall inte vara — som moderaterna arrogant säger — en städgumma. Arbetsmarknadspolitiken är en viktig del av den ekonomiska politiken, som ger arbetstagarna möjlighet att vidareutbilda sig inom arbetslivet och söka de arbetsuppgifter som de anser sig passa bäst för. Eni den ekonomiska politiken integrerad kraftfull arbetsmarknadspolitik av den typ som förts i Sverige under den socialdemokratiska tiden ger därmed en bättre fungerande arbetsmarknad, som också motverkar löneglidning, än den grova nedskärningspolitik som t.ex. moderaterna företräder. Samhället måste nu också skapa efterfrågan för industrin genom sådana investeringsprojekt som utvidgar den produktiva apparaten och stärker den infrastruktur som är viktig såväl för industrin som för samhället i övrigt. Ett stort sådant investeringsprogram, som uppskattas ge en total sysselsättning i storleksordningen minst 30 000 arbetstillfällen, kommer senare i dag att behandlas i den debatt om olika utskottsbetänkanden som följer på denna debatt med anledning av finansutskottets betänkande. I avvaktan på att den privata industrins investeringar skall komma i gång till följd av devalveringen är det nödvändigt att samhället håller uppe den efterfrågan som riktar sig till industrin, så att det under denna övergångstid ges bättre förutsättningar för att på sikt vidga den industriella basen. Det är tydligt men delvis förvånande att centerpartiet och folkpartiet vill bagatellisera industrins problem. I sin reservation räknar de så att säga bort förlustindustrierna och hävdar sedan att tillbakagången i vad de kailar de friska delarna av svensk industri är mindre dramatisk än vad vi skulle ha gjort gällande från socialdemokratiskt håll. De säger att nedgången i industrin sedan mitten av 1970-talet huvudsakligen har berott på minskade investeringar i de tunga basindustrierna. På något sätt anser de sig sedan i reservationen kunna bortse från dessa förlustindustrier. Tyvärr är det inte på det sättet. Tyvärr har vi också haft en rejäl försämring Nr 52 för verkstadsindustrin i Sverige. Mekanförbundets och Verkstadsförening Torsdagen den ens egna uppgifter visar att verkstadsproduktionen i Sverige i stort sett varit 16 december 1982 oförändrad sedan 1976, medan industriländerna totalt har ökat sin produktion med 30 260 under samma tid. Vi har alltså, till skillnad från omvärlden, Vissa ekonomiskinte på något sätt ökat vår produktion på detta viktiga område, som brukar politiska åtgärder betraktas som en del av des.k. friska delarna i svenskt näringsliv — och detta. m.

Fru talman! Mats Hellström sade att det behövs en omläggning av den ekonomiska politiken. På den punkten kan vi vara alldeles eniga. Som framgick av mitt anförande måste vi överge den offentliga expansionspolitik och den högskattepolitik som socialdemokraterna nu slagit in på. Vi måste återgå till den åtstramningspolitik för den offentliga sektorn och den frigörelse av företagsamhet och de enskilda människorna som en enig borgerlighet förordar. Jag tror som sagt att regeringen, måhända med olust på grund av ideologisk motvilja, kommer att genomföra en omläggning i den här riktningen, även om det sannerligen inte var några sådana tongångar i Mats Hellströms anförande. Finansutskottets ordförande valde den av socialdemokraternas två argumentationslinjer som går ut på att devalveringen var oundviklig. Detta är fel. Sveriges kostnadsnivå låg, vid en jämförelse bakåt, i stort sett rätt. Orsaken till valutautflödet i slutet av valrörelsen och framför allt efter det att socialdemokraternas valseger stod klar var just vetskapen att vi skulle få en socialdemokratisk regering. Den gjorde en omläggning av politiken, men i fel riktning. Med en borgerlig valseger hade detta aldrig blivit aktuellt. Men i den situation som uppkom skulle det kanske ha blivit nödvändigt, för att återställa tilltron till den svenska kronan, att företa en tillfällig räntehöjning. Den höjningen skulle ha varit betydligt mindre än den stegring av räntenivån som nu blir följden av socialdemokraternas insatser för att öka budgetunderskottet. Mats Hellström säger att även moderaterna med sin politik skulle ha ökat budgetunderskottet och tar som exempel att det i Sverige finns statliga förlustföretag. Har Mats Hellström inte observerat att vi har väckt en partimotion, där vi säger nej till de över 5 miljarderna till de statliga förlustföretagen? Mats Hellström klämde till med sågverken. Där högg han riktigt i sten. Den förbättring av trävaruexporten som kommit till stånd kom före devalveringen. Efter devalveringen har företrädare för näringen sagt: Vi kommer inte att sänka våra priser, det vågar vi inte med hänsyn till risken för repressalier från de länder som vi konkurrerar med på världsmarknaden.

Fru talman! Finansutskottets ordförande lever uppenbarligen i sin egen värld — inte bara så att han har en egen ekonomisk teori, som han här utvecklar, utan han har också en helt egen historieskrivning. Låt mig för det första ta frågan om vad som har förorsakat våra industriella problem. De är en följd av de borgerliga regeringarnas agerande, säger Mats Hellström. De är framför allt en följd av den kostnadsexplosion som landet upplevde 1975 och 1976, som i ett enda slag förde upp vårt kostnadsläge 40 9o över omvärldens. Vi förlorade marknadsandelar på löpande band. Det är ju egentligen först under 1981 som vi på allvar har övervunnit kriserna till följd av denna förödande kostnadsexplosion. För det andra hade vi under högkonjunkturen 1973 och 1974 en benägenhet här i landet att investera oss fast i en felaktig struktur. Detta finns empiriskt belagt, och det är inget tvivel om, om man ser sig om i svenskt näringsliv i dag, att många av våra akuta problem har sin grund i de investeringar som gjordes då. Mats Hellström är kanske inte alldeles obekant med projektet Stålverk 80, som var en socialdemokratisk realitet så sent som i valrörelsen 1979. Jag har själv haft vissa erfarenheter av investeringarna i svensk varvsindustri under 1973 och 1974, som låste upp kapital på ett förödande sätt. Socialdemokratin har ju i hög grad även i oppositionsställning medverkat till att konservera denna felaktiga industristruktur. Jag vill erinra om hur nedläggningen av Landskronavarvet genom socialdemokratins agerande här i kammaren försenades i tre år, vilket kostade skattebetalarna ett antal miljarder och försenade omstruktureringen av näringslivet i den speciella orten, för att nu ta ett enda exempel. Sedan säger Mats Hellström att mittenregeringens politik var inget alternativ och att den var felaktig. Det kan inte rimligen vara fel att bekämpa inflationen. Det är inte bara Gösta Rehn, förmodar jag, bland socialdemokraterna som anser att en kamp mot inflationen måste vara varje regerings främsta uppgift. Detta lyckades vi ju ganska bra med från mittenregeringens sida. Vi var på god väg. Enligt OECD skulle vi nästa år med vår politik komma ner till en inflation på 5-6 70. Men hur är det med den socialdemokratiska politiken? Ja, vi kan nu med ganska stor sannolikhet säga oss att inflationen nästa år kommer upp till det dubbla, kanske 12, kanske 152. Det är alltså en förödande omläggning av den ekonomiska politiken här i landet som socialdemokratin bär ansvaret för. Det får förödande konsekvenser för näringslivet, var så säker!

Fru talman! Jag måste säga att jag tycker det var en förfärligt förenklad framställning finansutskottets ordförande tillät sig att göra här i sin premiärdebatt. Det kan väl ändå inte vara så, Mats Hellström, att allt ont kommer från de borgerliga regeringarna och allt gott från socialdemokratiska regeringar? Det var i sammanfattning ungefär vad Mats Hellström sade. Så enkel är inte ekonomin. Jag tror att det är värt att försöka se litet mer nyanserat på detta i fortsättningen. Är det så att Mats Hellström verkligen vill rekommendera att vi skulle fortsätta 1975 och 1976 års ekonomiska politik — får jag ställa den frågan? Är det detta som står som modell för Mats Hellström? I så fall innebär ju det att vi skall fortsätta att leva med utgifter som i jämförelse med inkomsterna expanderar dubbelt så mycket. Tror Mats Hellström att det är en politik för framtiden? Självfallet förde den socialdemokratiska regeringen oss alldeles feltidigare när det gäller den ekonomiska politiken. Man lät ju den offentliga sektorn växa långt mer än vad tillgångarna tillät. Mats Hellström säger att vi har förlorat 25 20 av marknadsandelarna. Det låter då som att det bara är en ondsint regering som är ansvarig för det. Det är självfallet fel, Mats Hellström. Försök inte komma med sådana dumheter! Vad skulle man i så fall ha gjort på ett annat sätt? Grundfelet var ju att vi hade ett kostnadsläge som var långt högre än vad svensk industri kunde klara ute på världsmarknaden. I det läget åstadkom den första Fälldinregeringen verkligen nedsättningar i kostnaderna för vår industri. Kom ihåg det! Jag avser devalveringen, det faktum att vi lämnade valutaormen, sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften och en rad andra åtgärder som syftade till att stärka konkurrenskraften. Vi hamnade således i ett läge där svensk ekonomi tappade kraften. Det var efter den kostnadsexplosion som Nils G. Åsling nyss talade om och som socialdemokraterna är ansvariga för. Nej, man får nog försöka se på dessa frågor litet mera nyanserat i fortsättningen, om det skall bli en meningsfull debatt. Fru talman! Får jag sedan tillägga att det i och för sig inte föreligger någon motsättning, Hans Petersson i Hallstahammar, mellan oss i fråga om viljan att ha en vital offentlig sektor i en blandekonomi.
Fru talman! Jag trodde att jag fick besvara den fråga som Hans Petersson i Hallstahammar direkt riktat till mig, men jag får väl lämna den obesvarad. Tiden medger tydligen heller inte att jag fortsätter att replikera Mats Hellström.

Fru talman! Jag konstaterar att Mats Hellström inte med ett enda ord berörde vänsterpartiet kommunisternas politik. När han nämnde oppositionen lade han genast till begreppen mittenpartierna eller de borgerliga partierna. Jag förstår att han således inte räknar vpk dit. Jag vet inte om det beror på tidsbrist eller om det är så att han inte vill gå in på en diskussion om de förslag som vi lägger fram i motionen och om de krisanalyser som vi presenterar där. Utskottsbetänkandet andas i viss mån att det är något som man inte skall beröra. I stället avfärdar man våra argument på ett ganska lättvindigt sätt. Ändå är Mats Hellströms parti och vänsterpartiet kommunisterna överens om att arbetslösheten är kärnpunkten när det gäller problemen med den ekonomiska utvecklingen. Det är oerhört viktigt att nya samhällsnyttiga arbeten skapas. Vi har också många gånger lagt fram ganska konkreta program i det sammanhanget. Det krävs en industrialisering av vårt land, ett slags återindustrialisering. Men ett stort hinder i det avseendet är just investeringsoviljan. I förlängningen av problemet med att skapa jobb kommer fonderna och maktfrågorna in i bilden. Man kan säga att socialdemokraterna i huvudsak håller sig till ett instrument. Samtidigt är jag villig att erkänna att de förslag som de har lagt fram när det gäller mineralsatsningar i Bergslagen och när det gäller energisatsningar osv. är steg i rätt riktning. Men i fråga om den allmänna ekonomiska politiken håller man sig i princip till devalveringen och hoppas på denna — det är ju inte så konstigt. Mats Hellström säger att det är litet till och från när det gäller devalveringen. Jag kommer tyvärr inte ihåg den exakta formuleringen. Kommentarerna är i varje fall blandade, och det gäller också bland socialdemokraterna. Det är ju fråga om en stor chansning. Ingen vet faktiskt hur det kommer att gå. Man har goda förhoppningar om devalveringen, och som en följd därav och för att denna skall lyckas kräver man nu svångremspolitik. Jag skulle tro, Mats Hellström, att det blir svårt att före nästa val värdera devalveringen. Jag vill varna litet grand för att ramla i fällan att skjuta över alla ekonomiska problem på den borgerliga regeringen. Jag håller med om kritiken och vill understryka den, och jag är kanske en ännu större kritiker av de borgerliga regeringarna än Mats Hellström. Jag håller till fullo med om att det är dåliga regeringar som fört en dålig politik. Men det finns grundproblem i ekonomin som inte kan skyllas på det faktum att vi har haft en annan regering. Det finns faktiskt socialdemokratiska regeringar ute i Västeuropa som suttit med precis samma problem och en likartad politik. Det är alltså i första hand analysen av grundproblemet och medicinen som är felaktig.

Fru talman! Jag kan säga till Rolf Wirtén, Hans Petersson i Hallstahammar och Nils Åsling på en gång: Som jag sade i mitt tidigare anförande är den internationella ekonomiska situationen så besvärlig att vi kan stå inför risker för en depression. Men poängen är helt entydig: utvecklingen för industrin i Sverige är sämre än i omvärlden, i det övriga Europa, i de andra industriländerna. Detta är ett svenskt problem som måste analyseras och angripas med svenska medel — det går inte att skylla på den internationella utvecklingen. Det går inte heller att skylla på den kostnadsexplosion 1975-1976 som Nils Åsling åberopade och han i så fall är medansvarig till. Jag minns att han i valdebatten 1976 gärna ville göra den här jämviktsriksdagspolitiken till sin och kamma hem det beröm som den politiken fick då. Men det är uppenbart att andra små länder som också hade kostnadsstegringar 1975-1976 sedan har fått en bättre utveckling än Sverige. Vi har alltså genuint svenska problem som måste tacklas. Lars Tobisson upprepar att man skall återgå till den gamla borgerliga politiken — det är hans återgång. Men den politiken har ju misslyckats med alla de kurvor som pekar fel, vilka jag i en replik inte hinner relatera igen. Valutaoro var det hela våren. Alternativet till en devalvering hade varit — det sade jag — en kraftig räntehöjning, som då hade blivit knäcken för den svenska industrin. Vi hade bara det valet: antingen en kraftig devalvering som klarar sysselsättningen eller en nedskärning och en räntehöjning som vore ett verkligt slag mot den svenska industrin. Tjust det exempel som jag nämnde refererade jag till de bedömningar som man inom Sågverkso. trävaruexportföreningen själv gör, att man tror att läget kommer att förbättras efter devalveringen ytterligare under 1983 —- som man säger — trots att man bedömer att den allmänna konjunkturutvecklingen kommer att bli svag. Talla de inlägg som har gjorts av de borgerliga representanterna i den här replikvändan har det saknats ett element, ett svar på min fråga. Det som var nödvändigt för er i september, nedskärningar i den offentliga sektorn på 12 resp. 25 miljarder, skulle preciseras i oktober. Nu är det december och den sista debatt som vi har här i riksdagen innan vi slutar för i år. Var skall ni skära ner era 12 resp. 25 miljarder? Var finns den konkreta borgerliga politiken? Det ni talar om i dag är allmänna filosofier. Ni redovisar i motioner och reservationer inga konkreta medel för en alternativ politik till den som den socialdemokratiska regeringen för. Särskilt utpräglat är detta när det gäller mittenpartierna, som t.o.m. hamnar på ett klart högre budgetunderskott än regeringen gör — och ändå kritiserar regeringen för att den skulle vara släpphänt när det gäller budgetunderskottet.

Fru talman! Mats Hellström påstod i sitt huvudanförande — och han återkom till det i sin replik — att vi moderater skulle ha förordat utgiftsnedskärningar på 25 miljarder och att dessa skulle preciseras i oktober. Det är fel på båda punkterna. Det vi har sagt är att vi för att uppnå våra mål beträffande bytesbalans och budgetunderskott behöver skära ner de offentliga statliga utgifterna med 25 miljarder till 1985. För budgetåret 1983/84 skulle nedskärningen vara 12 miljarder, vilket vi, centern och folkpartiet var eniga om i riksdagens sista beslut i våras. Det har aldrig varit aktuellt att förelägga riksdagen sådana förslag förrän i januari, i budgetpropositionen eller — om vi olyckligtvis inte skulle sitta i regeringen — i anslutning därtill. Det är ju då förslagen för budgetåret 1983/84 presenteras. För innevarande budgetår har vi sparat färdigt — inte så mycket som vi moderater hade önskat, men det var så långt vi nådde före budgetårets inledning i våras. Möjligheterna att göra de besparingarna har Mats Hellström och socialdemokraterna nyss avskaffat. De har alltså försatt oss tillbaka i tiden. Jag skall kanske inte uppehålla mig vid de direkta misstag som Mats Hellström gjort i dag, för han är ju rätt ny som debattör på det ekonomisk-politiska området. Han är mer hemmastadd på det internationella området. När det gäller det kan vi konstatera att han i svepande ordalag fördömde vad han kallade högerpolitik ute i världen. Jag läste något ganska intressant häromdagen, nämligen en intervju med den nye socialdemokratiske finansministern i Spanien. Han bekände sig till monetarismen. Det kan inte gärna förklaras av att den politiken skulle så grundligt ha misslyckats som Mats Hellström vill göra gällande. Mats Hellström berörde också krisen i det internationella betalningssystemet, och det är ju bra att han intresserar sig för den sortens påtagliga problem i Latinamerika och på andra håll. Men det kan då vara värt att begrunda det förhållandet, att det går mycket dåligt i öststater, präglade av socialistisk planhushållning. Det går dåligt i de u-länder som anammat socialismen. Men det finns u-länder som det går bra för, sådana som bygger på marknadsekonomin.

Fru talman! Mats Hellström säger att vi var medansvariga för kostnadsexplosionen 1975-1976, och det är klart att vi var det. Det var en socialdemokratisk regering då. Jag var visserligen finansutskottets ordförande, och det är naturligtvis en mycket betydelsefull position, Mats Hellström, men det är ändå regeringen som har ansvaret. Den gången hade finansutskottet en mycket begränsad möjlighet att påverka t.ex. avtalsrörelsen eller över huvud taget den atmosfär i vilken kostnadsläget utvecklades. Men jag skall gärna erkänna att jag tycker att den politiken var felaktig även i det avseende där vi medverkade till den. Historien visar att överbryggningspolitiken var olycklig. Det erkännandet måste man kunna göra, om man med allvar vill gripa sig an med dagens problem och inte stanna vid det som har varit. Mats Hellström säger också att mittenpartiernas budgetunderskott är ännu större än regeringens. Detta är fel! Nu måste faktiskt finansutskottets ordförande ställa upp till bevis, för det argumentet har vi hört ett otal gånger vid det här laget, både här i kammaren och vid finansutskottets bord. På vad grundar Mats Hellström detta? Han hänvisar bl.a. till föregivna utgifter i Statsföretagsgruppen och i Svenska Varv, som vi inte godkänner. Det finns ingen anledning att driva en så expansiv utgiftspolitik när det gäller de statliga företagen som regeringen avser att göra. Vi säger nej till de 8, 9 eller 10 miljarder som regeringen skall ösa över företagen. Det finns ingen anledning att handskas på det sättet med statens pengar. Bevisa, Mats Hellström, hur det står till med budgetunderskotten! Vi kommer självfallet att presentera våra alternativ, när regeringen har lagt fram sin budgetproposition. Mats Hellström tog upp en fråga som jag även tidigare hört Mats Hellström beröra. Han sade att utvecklingen i skogslänen — och då riktade han sig speciellt till mig — har varit sämre än i landet i övrigt. Det är fel. Relativt sett har minskningen av industrisysselsättningen varit mindre i skogslänen än i landet i övrigt. Jag skulle t.o.m. kunna säga att detta är ett bevis för att regionalpolitiken trots allt, trots besvärliga industrikonjunkturer, varit relativt framgångsrik under de här åren. Men vi bedrev naturligtvis en aktiv decentraliseringspolitik. Vi kan ju inte godkänna den koncentration som ni här bedriver och som nu, i de yttersta av dessa dagar, leder till att det omdiskuterade energiverket hamnar i Stockholm.

Herr talman! Till Mats Hellström vill jag säga, när han efterlyser en kursomläggning i den ekonomiska politiken, att den faktiskt redan har skett. Jag redovisade just hur allt pekade snett när vi startade 1976. Nu har vi fått en anpassning av kostnaderna till vad intäkterna orkar bära. Det är klart bättre i detta hänseende än när vi startade det här mycket jobbiga återställningsarbetet. Nu är det fråga om att få fortsätta att både arbeta och spara sig ur krisen. Det är i det sammanhanget som Mats Hellström helt bortser från vad som har hänt hittills. Jag påpekade i går att vi ändå, från de regeringar som har haft ansvar fram till 1982 års val, har lagt fram förslag om 20 miljarder kronor — och fått igenom dessa förslag i riksdagen. En 10-procentig moms — eller mer än så — skulle till för att klara de större kostnader Kjell-Olof Feldt hade haft att hantera i budgetarbetet här under hösten, om vi inte hade vidtagit dessa åtgärder. Här har skett en klar kursomläggning, och frågan är om Mats Hellström vill medverka till att hålla fast vid den nya kursen, eller om vi återigen skall gå tillbaka till den lättsinnets politik som fördes fram till 1976, då man bara lät utgifterna växa vidare trots att man inte hade tänkt igenom hur reformer skulle finansieras längre fram. Lars Tobisson har pekat på att septemberpaketet 1981 gav en viktig puff till sågverksindustrin. Det är naturligtvis alldeles fel att påstå att det som har hänt i oktober i år har påverkat den sektorn. Vi har haft valutaflödet under kontroll under 1982. Valutareserven har legat stabil, och ändå har vi kunnat sänka räntan vid två tillfällen. Får jag påminna om att socialdemokraterna under det här skedet också har velat — i varje fall opinionsmässigt — sänka räntan ytterligare, med de konsekvenser det i så fall hade kunnat få på valutaflödet. Vi har med — det medger jag — vissa åtstramningar ändå haft läget under kontroll och undvikit spekulation mot kronan. Spekulationerna kom i och med de mycket generösa vallöftena från den socialdemokratiska oppositionen. När det började bli klart att de kanske också skulle bli ett regeringsalternativ framöver — ja, då sprack alla fördämningar.

Herr talman! Jodå, Mats Hellström, visst är det ett svenskt problem också i en internationell jämförelse. Men delvis ligger förklaringen längre tillbaka i tiden. Vi hade ju guldår efter andra världskriget och stod färdiga med industrianläggningar. När andra bygger upp så blir anläggningarna modernare, och även i kapitalistisk tävlan har vi alltså halkat efter. Men det beror också på att svensk kapitalism i dag tenderar att investera alltmer utomlands, företrädesvis i länder som ligger före Sverige i denna internationella kapitalistiska tävlan. Det faktum att vi halkar efter kan ha ett samband med ökade utlandsinvesteringar från kapitalet i det här landet. Jag tror att det är farligt att alltför mycket fastna i tilltron till en starkt exportledd tillväxt, att tro att man skall kunna bygga vägen ut ur krisen på en internationell konjunkturuppgång. Jag tror att vi är överens om att det kommer att dröja mycket länge innan vi får se någon konjunkturuppgång av det gamla slaget, om ens någon gång. När det gäller att styra om investeringarna till hemmafronten, att skapa produktion för social nytta, att skapa de arbetstillfällen som måste till för att lösa upp den ekonomiska kniptången i vårt land, är makten över investeringarna, över hur pengarna används, mycket viktig. Allt detta har vi tagit upp i vår motion i anledning av denna vad jag vill kalla minibudget, som regeringen har lagt fram.

Herr talman! Jag vill börja med att ta upp Nils Åslings statistikfrågor. När det gäller skogslänen är det väl belagt i den offentliga statistiken att det förhåller sig så som jag har sagt — att andelen av befolkningstillväxten ökade fram till 1976 och att den minskat sedan dess. Också antalet industrisysselsatta har ökat fram till 1976 och sedan gått ned. Men när det gäller den andra frågan, Nils Åsling, om centerns budgetunderskott, går det mycket väl att belägga — och är belagt i utskottet — att centern resp. folkpartiet kommer till ett minus på 7,2 resp. 7,0 i förhållande till regeringens 6,2 miljarder. Det beror på att man inte ställer upp med full finansiering, så som regeringen gör, för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder och investeringsplaner som man yrkar bifall till. Man kan inte i detta sammanhang dra in statliga företag, som tas upp i en annan motion som bl.a. handlar om att fördela kostnaderna olika över åren. Det framgår tydligt av folkpartimotionen, som ligger till grund för en med centern gemensam reservation, att man vad gäller ASSI avser att ge pengar under ett år och sedan återkomma med mer pengar. Det är alltså fråga om en omfördelning tidsmässigt, som inte kan ta ned ert budgetunderskott i dag. Det är en helt ologisk beräkning, som inte håller. Lars Tobisson tog upp frågan om besparingarna på 12 miljarder för ett år och 25 miljarder fram till 1985 — och det är en kärnfråga. Thorbjörn Fälldin sade i valrörelsen uttryckligen att han skulle lämna besked i oktober, eftersom det ansågs vara en angelägen och viktig fråga. Något besked om de 12 miljarderna har inte kommit. Och naturligtvis är det oppositionens rättighet att återkomma i januari, om man hellre då vill redovisa var de 12 Nr 52 miljarderna skall skäras bort. Det skall bli mycket intressant för oss att i Torsdagen den januari få ta del av var centern, folkpartiet och moderaterna tar dessa 12 16 december 1982 miljarder. Men om man i dag gör anspråk på rätten att hårt döma ut regeringens väl redovisade ekonomiska politik — utan att själv ha alternativ, utan att själv anvisa medel till en annan politik — står man, det upprepar jag, politiska åtgärder utomordentligt tomhänt. m.m. det går bra i u-länder med marknadsekonomi. Det torde vara så att Brasilien, Argentina och Sydkorea är utpräglade marknadsekonomier. Det torde också vara så att det är några av de länder som de internationella bankerna i dag är mest oroade för när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Till sist: Finanskrisen, de finansiella problemen, gäller tyvärr inte bara — som Lars Tobisson sade — u-länderna. Sverige är, jag upprepar det, näst störst i världen per capita som låntagare på obligationsmarknaden. Och det är den borgerliga regeringen som har utformat den politik som har lett fram till denna utveckling.

Herr talman! Det allt överskuggande problemet i västvärldens ekonomier i dag är bristen på arbete. Allt tal om budgetunderskott, bytesbalansunderskott och utlandsskulder kan inte dölja det faktum att det som skulle kunna kallas sysselsättningsunderskottet är det stora problemet, det som kastar sin slagskugga över människornas framtid. Betydelsen och konsekvenserna av detta ser vi runt omkring oss varje dag. Häromkvällen visade t.ex. TV-Aktuellt i ett reportage från det konservativt styrda Danmark hur en stor del av den permanent arbetslösa ungdomen i Köpenhamn nu omformar sig till en hopplöshetens och husockupationernas armé. Som ett slags modernt trasproletariat håller de nu på att hamna helt utanför samhället. Samma utveckling har vi kunnat studera också i storstäderna i England, i Berlin och i Amsterdam. Mitt i det moderna välfärdssamhället växer det alltså upp en generation där många redan från början känner sig utestängda från det civila samhället, inte kan hoppas på något jobb, känner sig svikna och bedragna och följaktligen kan komma att bli ett lättfångat byte för allsköns våldsamma och extrema frälsningsläror både till höger och till vänster. Den här utvecklingen har vi ännu bara sett antydningar tilli vårt land. Men vi skall inte blunda för risken att även Sverige kan komma att drabbas. Den dramatiska uppgången av arbetslösheten — och då framför allt bland ungdomar — som ägt rum under de senaste åren bäddar för utomordentligt starka sociala spänningar i framtiden, om vi inte lyckas bryta utvecklingen. Det är mot den bakgrunden vi diskuterar den ekonomiska politiken här i dag. Det är mot den bakgrunden vi skall bedöma de olika alternativ som står mot varandra här i riksdagen. Hur väl förmår de att bryta den långvariga nedgången i svensk ekonomi? 83 Regeringens alternativ har presenterats i den ”krisproposition”, som i dag behandlas. Därmed läggs politiken om, bort från den arbetslöshetsskapande åtstramningspolitik som dominerat under de senaste åren, till förmån för en politik som ger svängrum åt produktion, sysselsättning och investeringar. Huvudkomponenterna i den politiken är följande: För det första gäller det att åstadkomma en vridning av efterfrågan bort från utländska produkter till varor som är tillverkade i Sverige. Genom den devalvering på 16 26 som genomfördes den 8 oktober skapas förutsättningar för en så stor förstärkning av konkurrenskraften att det svenska näringslivet, även vid den ytterligt svaga tillväxt av världsmarknaden som kan befaras, kommer att mötas av en ökad efterfrågan på sina produkter. Man kan uppnå två fördelar med en devalvering. Den förbättrar vår bytesbalans genom att göra exporten billigare och importen dyrare. Därigenom kan svenska varor återta en del av de marknadsandelar de har förlorat under de senaste åren, såväl på exportmarknaderna som här hemma. Devalveringen gör det också möjligt att åstadkomma en sådan förbättring av bytesbalansen utan att den totala efterfrågan som riktas mot svensk produktion dämpas. Och detta är utomordentligt viktigt, eftersom det viktigaste hindret för en investeringsuppgång i det svenska näringslivet i dag — enligt vad bl.a. statens industriverk nyligen redovisat i sin höstrapport — är den svaga och instabila utvecklingen av efterfrågan. Men förutsättningen för att nedskrivningen av kronan skall ge bestående positiva effekter på konkurrenskraften — och därmed på produktion, investeringar och sysselsättning — är att den inte åtföljs av en våg av kompensationskrav, som äter upp de positiva effekterna genom nya prisoch kostnadsökningar. Det är också nödvändigt att företagen använder devalveringsvinsterna till att förstärka sin konkurrenskraft och inte till kortsiktiga vinstdispositioner som bara gynnar aktieägarna. För att undvika detta innehåller regeringens krisplan som andra punkt en rad fördelningspolitiska åtgärder, som skall göra det möjligt att fördela krispolitikens bördor efter bärkraft. Vi försöker både mildra bördorna för de grupper som har det svårast och säkerställa att de välbärgade medborgarna ställer upp efter förmåga.

Men fördelningspolitiken innehåller också en rad åtgärder för att få de resursstarka att ställa upp efter bärkraft.

Men även om devalveringen på det sättet leder till en bestående förbättring av konkurrenskraften, kommer det att ta tid innan den ger utslag i ökad produktion och stigande sysselsättning. Samtidigt vet vi att vi står inför ett svårt vinterhalvår med risk för kraftigt stigande arbetslöshet. Regeringen lägger därför också, för det tredje, fram ett mycket omfattande arbetsmarknadspolitiskt program för att lindra de akuta svårigheterna. Det innehåller nya anslag för arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och särskilt till ungdomen riktade insatser. AMS ges ökade resurser till bristyrkesutbildning för att förebygga flaskhalsproblem inom industrin vid en kommande uppgång. Dessutom sätts speciella åtgärder in för att lindra de mycket svåra sysselsättningsproblemen i Norrbotten. Men vi lägger också, slutligen och för det fjärde, fram en rad förslag som syftar till att direkt stimulera investeringarna både i det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn. Det kommer, som jag sade, att ta tid— minst ett år — innan devalveringen ger utslag i ökade investeringar inom den konkurrensutsatta sektorn. Kapacitetsutnyttjandet är så lågt och osäkerheten om framtiden i många fall så stor att företagen antagligen kommer att vänta i det längsta med att satsa på att öka sin kapacitet. För att snabba på investeringsuppgången förlänger vi nu frisläppen av investeringsfonderna och investeringsavdragen. Dessutom skall en obligatorisk avsättning med 20 96 av 1983 års vinster göras till särskilda investeringsfonder. Vi startar också ett rejält offentligt investeringsprogram som har ett fyrfaldigt syfte. För det första skall det bidra till att minska oljeimporten, bl.a. genom en kraftig utbyggnad av fjärrvärmenätet och en satsning på torveldning. För det andra skall det understödja industrins kommande expansion genom att bygga ut och modernisera det som kallas för infrastrukturen, bl.a. via förbättrat vägunderhåll, upprustning av SJ och modernisering av telenätet. För det tredje skall programmet försöka hejda utslagningen av vissa viktiga branscher, framför allt på byggnadsområdet. För det fjärde skall det bidra till att klara de akuta sysselsättningsproblemen. Avsikten är inte att investeringsstödet skall rinna i väg till ett antal förlustföretag. Den industripolitiska akutmottagningen har stängts. Devalveringen har skapat förutsättningar för att det svenska näringslivet på egna ben skall kunna ta sig ur de rådande svårigheterna. Regeringen tänker därför också minska inslaget av statssubventioner i industripolitiken. Detta är alltså vår ekonomisk-politiska plan. De fyra komponenterna är, för att sammanfatta, en kraftig konkurrensförstärkning, en rättvis fördelningspolitik, kraftfulla investeringsstimulanser och en omfattande insats i arbetsmarknadspolitiken. Det kan kallas för ett produktionsexpansivt alternativ. Vi väljer att stimulera industriproduktion och investeringar samtidigt som vi strävar efter att så rättvist som möjligt fördela de bördor i form av sänkt privat konsumtion som detta i det första skedet måste medföra. Jag vill betona att det är fråga om en helhetspolitik, där de olika inslagen hänger ihop, stödjer och förutsätter varandra. Därför kan vi också säga att vår politik utgör en ”tredje väg” mellan de båda alternativ som annars har dominerat debatten och politiken, både i Sverige och utomlands. Med viss förenkling kan de båda alternativen kallas ”åtstramningsalternativet” resp. ”expansionsalternativet”. Den renodlade expansionspolitiken syftar till att genom stimulanser till inhemsk efterfrågan, och då framför allt till den stora delen av denna efterfrågan, dvs. den privata konsumtionen, åstadkomma ökat kapacitetsutnyttjande och full sysselsättning. Problemet är att den samtidigt för med sig risk för ökad inflation och med stor säkerhet försämrad bytesbalans — i synnerhet om konkurrenskraften i utgångsläget är svag. Får vi en högre prisstegringstakt, försvagar det konkurrenskraften ytterligare, och därmed kommer på sikt produktion och sysselsättningsläge tvärtom att försämras. Den prioritering av kampen mot arbetslösheten som ligger i denna strategi, där man expanderar på alla områden, gäller således i själva verket bara på kort sikt. I åtstramningsalternativet, å andra sidan, eftersätter man sysselsättningen också på kort sikt. Genom en politik som beskär efterfrågan tvingar man fram en nedpressning av reallönerna. Praktiken visar att det oftast tar vägen över en ökad arbetslöshet. I teorin skall det medföra en strukturell anpassning av industrin och konkurrenskraftiga lönekostnader — vilket på sikt tillåter en ökad sysselsättning igen. Men alla erfarenheter visar att denna strategi är behäftad med en rad svåra problem. Framför allt gäller att den arbetslöshet och den utslagning av kapital som blir nödvändig under anpassningsperioden leder till ett stort slöseri med resurser. Erfarenheterna visar också att detta slöseri med resurser både måste vara mycket omfattande och måste pågå under lång tid för att ge den avsedda nedåtpressande effekten på löner och priser. Men allvarligast är att det inte finns några som helst garantier för att arbetslösheten, då den eventuellt till sist har lyckats pressa ned inflationstakten, på nytt kan fås att återvända till sin ursprungliga, lägre nivå. Risken är stor att arbetslösheten permanentas på en högre nivå. Det är precis vad som har inträffat i en rad länder i Västeuropa och i Nordamerika, där denna politik har bedrivits. Nu ser vi den i form av ungdomsutslagning och sociala spänningar, som jag talade om i början. Det vi nu presenterar är enligt vår mening en väl avvägd blandning av offensiva och strama inslag i politiken. Detta syftar till att avhjälpa obalanserna i ekonomin, samtidigt som vi håller uppe sysselsättningen och skyddar välfärdsstaten. Vad kan man då säga om de alternativ till detta som oppositionspartierna till äventyrs nu lägger fram? Skulle de klara att bryta denna utveckling? Är det någon väg mellan den sterila åtstramningen och den ansvarslösa Nr 52 konsumtionsstimulansen? Torsdagen den Tyvärr måste man svara nej på båda punkterna. Och det gäller både för 16 december 1982 moderaterna och för mittpartierna och även för kommunisterna. Moderaterna står, som vanligt, i en klass för sig. De har lyckats att säga nej Vissa ekonomisktill samtliga förslag Am regeringen ligger fram — ätomälet rekade stöder till politiska åtgärder flerbarnsfamiljerna. Någon devalvering var tydligen inte nödvändig. m.m. övervärderad, några få procent, och att det därför inte var några som helst problem att gå vidare utan att göra några justeringar av kronans yttre värde. Först och främst måste man fråga sig: Om nu kronan var i stort sett rätt värderad, varför hade inte någon återhämtning skett i industrin? Varför låg bytesbalansunderskottet kvar på sin höga nivå? Varför fortsatte industrisysselsättningen att minska? Varför fortsatte utslagningen av produktion och företag? Det är i så fall en mycket avancerad teori som jag aldrig tidigare har hört framföras från konservativt håll, nämligen att kostnaderna inte spelar någon roll, utan att vi alltså helt kan bortse från kostnadsläget och förutsätta att allt är i gott skick och i god ordning. Men i den moderata motionen står det, att om det var något fel på kronans värde, skulle man klara detta genom att sänka lönerna. Det skulle vara intressant att få en liten anvisning om hur detta skulle gå till. Hur sänker man i en moderat regering de löner som utgår i kronor och ören? Lars Tobisson utlovade visst en moderat regering redan i januari, i varje fall senast i oktober 1985. Då skulle landet ha en rent moderat regering. Jag hoppas att budskapet gick fram till herrar Åsling och Wirtén. Hur gör man? Skall man ingripa genom lagstiftning för att riva upp avtal och sänka folks löner? Eller vad är moderaterna egentligen ute och talar om? Sedan är det naturligtvis konsekvent att man helt fördömer alla fördelningspolitiska åtgärder som har ett utjämnande syfte, eftersom de skulle försvaga företagsamheten. Man förhånar arbetsmarknadspolitiken. Den utdöms som städgumma. Man kan fråga sig: Vad skulle egentligen den moderata politiken, kombinerad med en total ovilja att använda sig av arbetsmarknadspolitiken, innebära för arbetslösheten i Sverige? Det går lätt att peka på utländska exempel, där man förfar på just det sättet. Då är det inte fråga om någon arbetslöshet på 3—4 26 som i Sverige utan om en arbetslöshet på 10-15 96. Problemet med moderaternas redovisning av sin politik är att den bara är en halvkväden visa. Det centrala budskapet, och det har vi nu hört nästan till leda, är att den offentliga sektorn är roten till allt ont och till alla problem. Skär man bara ned tillräckligt mycket inom den offentliga sektorn, återvänder nästan som genom ett trollslag lönsamhet och framtidstro inom näringslivet. Men hur detta går till, vilka mekanismer och krafter som sätts i rörelse för att sjukvården blir sämre och utbildningen mera bristfällig än den redan är, osv., har jag aldrig sett någon riktigt bra redovisning av. För ett par år sedan var det mycket tal om utbudsekonomin, som skulle rädda Sverige och världen. Då hade moderaterna läst i de kanoniska skrifterna från Chicago och Kalifornien, kanske framför allt Kalifornien. Det framgick att kunde man bara skära ned de offentliga 87 utgifterna och sänka skatterna skulle ett oanat välstånd komma över nationen. Är hemligheten bakom moderaternas politik egentligen den att man hyllar den utbudsekonomiska skolan? Man talar inte så mycket om saken, men detta kan möjligen bero på att teorin slutgiltigt havererat i det land där den har tillämpats, dvs. i USA. Detta mognar till slut i en ganska dyster slutsats. Men jag tror inte att det här egentligen bekymrar moderaterna. Jag tror inte att Lars Tobisson, Ulf Adelsohn eller någon annan moderat bryr sig om arbetslösheten och dess konsekvenser.

Att man bedriver det slaget av intressepolitik förvånar naturligtvis inte. Det står varje parti fritt att driva intressepolitik för de grupper som företräds. Men det blir hyckleri när ett konservativt parti framställer sig som speciell förkämpe för de svaga och utsatta. Det har man gjort både i går och i dag i denna kammare. Det ni då förtiger är kostnaderna för vanligt folk i form av arbetslöshet och försämrad standard som skulle följa av moderaternas politik när det gäller skatterna, den offentliga sektorn och sysselsättningen. Det är verkligen en rå intressepolitik, till förmån för de bättre lottade i samhället. Det kan inte döljas ens av den mest fantasifulla retorik. När det gäller mittpartierna tycker jag att de representanter som framträder mest ger intryck av att vara människor som inte lärt någonting och inte heller förstått särskilt mycket. Mittpartierna regerade landet fram till oktober. Under deras styre sjönk Sverige allt djupare ned i en ekonomisk kris. Nu hävdar man, tydligen på fullt allvar, att om vi har några problem i dagens Sverige beror det på att Sverige bytte regering den 8 oktober. Hade bara mittpartierna fått fortsätta med samma politik hade allting ordnat sig. För att klara hem den här mytbildningen har man skapat sig en alldeles egen teori. Den omfattas bara av företrädarna för folkpartiet och centern. Den säger att devalveringen i oktober inte orsakades av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och den ekonomiska politik som hade förts, utan den orsakades av en SIFO-undersökning som publicerades den 15 september. Detta utlöste allt som senare hände. ”Det var först några dagar före valet, när opinionsinstituten förutspådde en socialdemokratisk seger, som valutan började strömma ut”, skriver man i centerns partimotion. Det är en centeristisk klurighet att påstå att ur en SIFO-mätning utlöses en ekonomisk kris. Därmed är de som haft ansvaret för landets ekonomi i sex år befriade från detta ansvar. Herr Zetterberg i SIFO är användbar till mycket, tydligen också till att skriva ut in blanko-checkar för regeringen. Men ni kan ändå inte ljuga bort verkligheten. Som finansutskottet redovisar började ett kraftigt valutautflöde redan hösten 1981. Under perioden november 1981 till juli 1982 var valutautflödet inte mindre än 10 miljarder kronor större än underskottet i våra löpande affärer — det var alltså 19 miljarder, jämfört med underskottet i bytesbalansen som var 9 miljarder. Till dem lånade man utomlands i rask takt. Den 15 september inträffade inte bara den här SIFO-mätningen, utan också publiceringen av siffrorna för handelsbalansens underskott för augusti. Det visade sig vara för en enda månad 5,1 miljarder kronor — absolut det största underskott vi någonsin har redovisat. Efter detta devalverade två nordiska länder sina valutor. Då, när alla dessa faktorer hade lagrat sig ovanpå varandra, satte valutautflödet i gång. Mot bakgrunden av dessa obestridliga fakta, herr talman, är det orimligt att säga att valutaspekulationen i september och oktober skulle ha utlösts av en SIFO-undersökning. Under hela den tid då denna process pågick for regeringspartierna omkring och talade om att Sverige var på rätt väg. Men den här gången gick det inte att lura väljarna. Det må vara att man försöker skriva sig fri från historien. Allvarligare är att dessa partier hävdar att det även i dag — efter devalveringen — skall föras samma politik. Detta får svåra konsekvenser för innehållet och sammanhanget i oppositionens politik. Jag sade att vi efter devalveringen behöver genomföra en rad fördelningspolitiska åtgärder. De utgör enligt vår mening en oundgänglig förutsättning för att människorna skall acceptera den neddragning av den privata standarden som devalveringen under en övergångsperiod för med sig. Alla dessa åtgärder förkastas nu. Om ni skulle få er vilja igenom, skulle den nödvändiga resursöverföringen från konsumtion till sparande genomföras i strid med vad medborgarna upplever som rättvist och riktigt. Det skulle bädda för avtalsrörelser på nivåer som definitivt inte bidrar till att föra landet ur krisen. Det är naturligtvis helt konsekvent att man nu snabbt har bytt uppfattning om budgetunderskottets innebörd. Man kritiserar den nya regeringen för budgetunderskottets storlek, men säger nej till alla försök att förstärka inkomstsidan. Det kan man givetvis göra, om man följer moderaternas exempel. De säger nämligen nej också till alla utgifter, inkl. utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Arbetslösheten får rasa, Statsföretag gå i konkurs osv. De är konsekventa. Mittenpartierna däremot godtar stora delar av både investeringsinsatserna och arbetsmarknadspolitiken, men säger nej till att det över huvud taget skulle behövas pengar till detta. Det är, som finansutskottets ordförande påpekade, mycket enkelt att begripa att ni får ett betydligt större budgetunderskott när ni säger ja till utgifterna men nej till inkomsterna. Nu känner jag emellertid igen folkpartiet och centern. Så här var det när ni förra gången var i opposition. Naturligtvis är frågan om budgetunderskottet en central fråga i den ekonomiska politiken. Det är högst rättmätigt att riksdagen får en så klar beskrivning som möjligt av hur det står till under innevarande budgetår. Nästa budgetår skall ju presenteras i budgetpropositionen i januari. Läget är detta: I våras förutspådde man att budgetunderskottet skulle bli 76 miljarder kronor detta budgetår. I dag måste vi konstatera att det, enligt riksrevisionsverkets senaste prognos, blir nästan 94 miljarder. Dessa siffror är sannolikt forfarande osäkra, men uppenbarligen handlar det om en kraftig ökning av budgetunderskottet — enligt den senaste prognosen om en uppgång på 16 miljarder jämfört med den statsbudget som i våras fastställdes av den dåvarande riksdagsmajoriteten. Att underskottet ökar med 16 miljarder är en följd dels av att utgifterna ökar med 20 miljarder, dels av att inkomsterna ökar med bara 4 miljarder. Det är enligt vår mening klart — det har också tagits upp i den tidigare debatten — att mer än tre fjärdedelar av denna utgiftsökning på 20 miljarder helt enkelt är efterlämningar av den borgerliga politiken. 6 miljarder går till insatser på industripolitikens område — framför allt förlusttäckningar i Statsföretag och andra statliga företag. Nu hävdar Nils Åsling att detta var i stort sett onödigt. Enligt honom behövde vi inte ”vräka” så här mycket pengar över Statsföretag. Det gällde faktiskt, Nils Åsling, att rädda denna koncern från likvidation — det var det som det handlade om. Under den förre industriministerns tid, dvs. under Nils Åslings tid, hade Statsföretags ekonomi successivt undergrävts av stora underskott, lån med höga räntor och en dålig soliditet. Det gjorde att denna rekonstruktion var alldeles nödvändig. Man spar inte pengar om man nu ger Statsföretag så begränsade belopp att företaget om ett halvår eller ett år står där igen och konstaterar att likvidationshotet på nytt är aktuellt. Vi har inte tagit till en enda krona för mycket utan precis bara nätt och jämnt så mycket att vi kan säga att nu kan företaget klara sig självt. Det ligger inga uppmaningar till stora expansioner av Statsföretag i detta. De har ju, gubevars, arbete nog med att klara de företag de har, med ett stort antal som i dag går med stora förluster. Ytterligare 3,5 miljarder av utgiftsökningen består av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag vill fråga mittenpartierna: Ni som accepterade dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inser ni inte att de är en nödvändig följd av den politik som förts, med en kraftig försämring av sysselsättningsläget och att merparten var sådana som egentligen borde ha genomförts för mer än ett halvår sedan — möjligen kunde litet pengar ha sparats på andra håll i budgeten i stället. Sedan visar det sig att den tidigare regeringen mycket grovt underskattade räntekostnaderna på statsskulden. Inte mindre än 7 miljarder av den totala utgiftsökningen beror på stigande statsskuldräntor. Till större delen beror det på att räntekostnaderna för den svenska statsskulden har ökat, därför att budgetunderskottet blir större än beräknat och därför att man har infört s.k. statsskuldväxlar i stor utsträckning för att låna upp pengar, vilket har höjt den genomsnittliga räntesatsen. Det senare borde i varje fall ha förutsetts av dem som startade den politiken. Sedan är det 2,5 miljarder som beror på devalveringen, vilket har ökat värdet av den utländska statsskulden. Men jag vill hävda att om man inte hade devalverat så hade räntekostnaden ändå höjts för staten, därför att alternativet till devalvering var en kraftig höjning av räntenivån, och därmed Nr 52 Vi kan alltså summera 6 miljarder för den borgerliga industripolitiken, 3,5 miljarder för att hejda den fortsatta försämringen av arbetsmarknaden, 7 miljarder i räntor. Det är sammantaget över 16 miljarder kronor i NESOKninger om i allt väsentligt är ett BEv en den borgerliga politiska åtgärder regeringstiden. De återstående 4 miljarderna tar vi däremot helt och fullt m.m. vi har. Men i det sammanhanget bör man också notera att de utgiftsökningarna ganska precis motsvaras av de intäktsökningar som är en följd av bl.a. de skattehöjningar som vi har föreslagit och som de borgerliga partierna så hårt motsätter sig. Herr talman! Sanningen är att de borgerliga partiernas politik, den som de har presenterat i sina reservationer här i dag, ger sämre pensioner, sämre sjukförsäkring, sämre arbetslöshetsförsäkring, lägre daghemsutbyggnad, mindre bostadsbyggande, högre matpriser och dessutom sämre statsfinanser — detta på grund av att de borgerliga partierna inte ens klarar finansieringen av de utgifter de nu är beredda att påta sig. Det var intressant att höra att de stora sparplaner som de borgerliga partierna går och bär på skall offentliggöras i januari. Vi ser med både bävan och förväntan fram emot beskeden om hur ni skall dra ned utgifterna med 12 eller 25 miljarder, eller vad det nu är fråga om. Jag beklagar i och för sig att den borgerliga oppositionens politik har fått den här inriktningen. Slutsatsen blir att de vill fortsätta på samma sätt — moderaterna är allra värst och mittenpartierna är som vanligt ett halvt steg efter. Det är fråga om samma sterila åtstramningspolitik man förde före regeringsskiftet. Det finns ingenting nytt, inte ett enda inslag av nytänkande. Man trodde att ett präktigt valnederlag för de förutvarande regeringspartierna möjligen skulle ha föranlett dem att någonstans sätta sig ned och fundera på om det var något fel i det de gjorde — det har de tydligen inte gjort. De skulle vilja fortsätta på samma sätt — jag beklagar detta. Det hade varit önskvärt med en större öppenhet gentemot de uppriktigt menade försök som vi gör att bryta en ny väg i den ekonomiska politiken. Därför nödgas jag konstatera att regeringsförslaget är det enda existerande alternativet för den ekonomiska politiken. Det innebär två saker — dels att man tar krafttag för att minska obalanserna, dels att man samtidigt vägrar att ge avkall på kravet på full sysselsättning. Det här kommer att bli kärvt, det har vi gjort helt klart. Notan efter de gångna sex åren är förskräckande stor och nu måste den betalas — men, herr talman, det är inte omöjligt, det kommer framtiden att visa.

Herr talman! Början på Kjell-Olof Feldts anförande var magnifik. Han manade fram bilden av det konservativt styrda Danmark, där arbetslösa ungdomar far illa. Danmark styrs av en borgerlig koalitionsregering sedan 91 oktober i år. Arbetslösheten steg till nuvarande nivåer under åratal av socialdemokratisk regering. Fortsättningen av anförandet blev inte så intresseväckande som denna snabba utflykt till grannlandet lovade. Det lät i stora delar som ett utförligt pressmeddelande över propositionen. Där fanns dock inte ett ord om det senaste inslaget i den ekonomiska politiken, det beslut som fattades tidigare i dag. Eftersom det av naturliga skäl inte har kunnat beredas i utskott, förtjänar det att belysas här. Den gångna natten var inte underbar. Den var vedervärdig — regn och storm och högvatten. Själv oroade jag mig för den brygga i Göteborgs södra skärgård som jag ägnade en stor del av förra sommaren att bygga. Inte heller för Kjell-Olof Feldt var det någon underbar natt. Jag är inte ens säker på om han var med när statsministern stack svansen mellan benen och gjorde upp med vpk. Lars Werner däremot har i dag hög svansföring. Nu är det svansen, hans svans, som styr den ekonomiska politiken. Det kunde vara intressant att höra vad den blivande finansministern tycker om uppgörelsen. Är det verkligen bra att låta medborgarna betala en allt större del av sina matkostnader på annat håll än i livsmedelsaffären? Har inte de gångna åren lärt oss att konsumtionsmönstret då snedvrids till förmån för subventionerade livsmedel, vilket får återverkningar även i produktionsledet. Matsubventionerna skall finansieras med höjda punktskatter. Men, Kjell-Olof Feldt, skulle inte skatten på tobak ha höjts i alla fall? Leder inte uppgörelsen i realiteten till en försvagning av budgeten till ett ökat underskott? Under alla omständigheter höjs skattetrycket, och statsutgifterna växer. Sveriges världssämsta notering i dessa båda avseenden förvärras ytterligare. Rundgången i ekonomin tilltar. Skatteoch utgiftskarusellen snurrar ännu snabbare. Stämmer detta verkligen med Kjell-Olof Feldts program för hur Sveriges ekonomi skall saneras?

Herr talman! Låt oss klara ut en del av den diskussion om tillgänglig statistik som vi under några sammanträden fört. När det gäller valutautflödet skulle jag vilja hänvisa finansministern till statistiken från Sveriges riksbank, som visar att valutautflödet under sista veckan i augusti steg i ett accelererande tempo upp mot toppnoteringen sista veckan i september. Slutnoteringen för september anger ett utflöde som är väsentligt mycket större än under motsvarande månader tidigare. Det är ju ett ovedersägligt bevis för att oron i samband med valrörelsens slutskede och valresultatet sannolikt blev det som utlöste devalveringen. Beträffande budgetalternativen och budgetunderskotten vill jag säga att jag tycker det är mycket märkligt att finansministern här framhärdar i att påstå att mittenpartiernas budgetsaldo är väsentligt mycket sämre än regeringens. Han tar sig före att i den kompletteringsbudget som man har lagt fram räkna med utgifter för kommande budgetår — ta kommunikationshuvudtiteln t.ex. På samma sätt gör man när det gäller de statliga företagen. Jag vill utan vidare klart deklarera att ett tillskott på 5 miljarder kronor till de Nr 52 statliga företagen inte innebär att man, som finansministern säger, inte ger dem en krona mer än vad de behöver, utan det är faktiskt att gödsla med pengar. Det är att ge Statsföretag en likviditet som inte är nödvändig. Framför allt — och det är det anmärkningsvärda — innebär det att inte ålägga de statliga företagen att inom sig själva frigöra kapitalresurser och att skapa en ändamålsenlig struktur. Detta räknar man som ett faktum, som även mittenpartierna måste acceptera. Vi accepterar det inte, för det är inte realistiskt, det är inte affärsmässigt och det är inte rimligt från några synpunkter. Devalveringen skapar svängrum, sade finansministern i sitt tal, för företag. Han skulle kanske ha kunnat tillägga att den skapar svångrem för löntagarna — precis tvärtemot det valbudskap som man mötte väljarna med under valrörelsen. Man har gjort en helomvändning. Nu anklagar man mittenpartierna för att sakna alternativ. Vårt alternativ är ju att inte göra några manövrer av den typ som i så hög grad äventyrar det som har uppnåtts av kontinuitet och stabilitet, i form av sänkt inflation och tillförsikt för den svenska ekonomin. Det är ändå på det sättet man måste bygga upp den svenska industrins konkurrenskraft.

Herr talman! Det är ju ett känt knep i debatter att försöka förenkla den ena sidans ståndpunkt på ett sådant sätt att i varje fall inte representanterna för den känner igen det och sedan polemisera emot det. Det var precis vad jag tyckte Kjell-Olof Feldt nu gjorde. Han framställde de två sidornas ekonomiska politik så, att det var åtstramningspolitik eller —om man går den motsatta vägen — stimulanspolitik. Vi skulle då stå för åtstramningspolitiken i den gamla mittenregeringen. Socialdemokraterna vill nu presentera en ny, tredje väg, som det ståtligt hette. Det här är ju fel, Kjell-Olof Feldt. Uppenbarligen har ekonomioch budgetministern inte ett dugg lyssnat på det huvudanförande jag har hållit här i dag. Jag koncentrerade mig där på att just visa hur man med vår politik kunde arbeta sig ur krisen, var de offensiva delarna i vår politik ligger. Det är inte så att vi bara arbetar med besparingsmodeller. Det trodde jag var klarlagt vid det här laget. Men det är naturligtvis enklare att föra debatten på det sätt som ekonomioch budgetministern gör. Lika fullt är det naturligtvis fel. Får jag sedan säga att när det gäller devalveringen finns det väl rätt mycket av riktig teori i det som Kjell-Olof Feldt anför. Men man måste ju, i likhet med en annan mycket framstående socialdemokrat som talade om de här tingen i finansutskottet, komma ihåg att det skall till rätt viktiga förutsättningar för att devalveringen skall gå i lås. En sådan del var ekonomioch budgetministern själv inne på, nämligen att man skulle hålla tillbaka konsumtionen. Han sade att man i dag har lyckats få igenom de fyra vallöftena och att de utgjorde ett viktigt inslag när det gällde att få den socialdemokratiska 93 politiken att gå ihop. Men vad innebär då detta, annat än att man ökar konsumtionen? Vallöftena som ni avgett betyder ju att konsumtionen släpps fram, och att utrymmet för industrins investeringar minskas. Resultatet blir återigen ett växande budgetunderskott, med räntepress och andra svårigheter som följd. Allt större summor måste ju lånas upp, och därmed följer räntepressen. Med anledning av vad Kjell-Olof Feldt sade här om statsskuldsväxlar vill jag fråga: Är det inte bra att den upplåningen lyckats, så att en del av det stora budgetunderskottet har kunnat finansieras? Vilka vägar tänker Kjell-Olof Feldt gå framöver, om alternativet statsskuldsväxlar ej skall användas? Får jag till slut bara fråga: Hur är det med besparingssidan när det gäller den socialdemokratiska politiken? Skall systemet med besparingar tillämpas eller inte?

Herr talman! Jag tror att ekonomioch budgetministern och jag är rörande överens om att undersysselsättningen — eller sysselsättningsunderskottet, som Kjell-Olof Feldt sade — är det absolut värsta problemet. Det har också varit grunden för mina inlägg här i dag. Vi är också överens om att efterfrågan ute i världen är oerhört låg. Det finns väldigt små förutsättningar för expansion på exportmarknaden. Det gäller då en expansion på traditionellt sätt, som det var tidigare när svensk ekonomi hade ett försprång och efterfrågan var stor. Men sedan säger ekonomioch budgetministern att man väljer en tredje väg, mellan allmänna stimulanser och åtstramningspolitik. Man har ett slags produktionsexpansivt alternativ. Jag kan hålla med om att alternativet är produktionsexpansivt i någon mån. Men dessutom innebär det åtstramningar för vanligt folk och skattelättnader för höginkomsttagare, för vilka det definitivt inte blir någon åtstramning. Vidare innebär det att man gömmer undan frågan om makten över investeringarna. Fondfrågan skjuts långt bortom horisonten, såvitt jag hittills har kunnat bedöma saken. Vid sidan av de tre nämnda alternativen finns det ett fjärde alternativ, trots att ekonomioch budgetministern sagt att oppositionen — jag räknar mig dit — inte har något alternativ. Det gäller den planerade utvecklingen. Man investerar direkt för produktion avsedd för samhällsnyttiga behov. Man nationaliserar kreditväsendet, så att investeringarna kan styras i högre grad än som nu är fallet. Man bygger upp ett fondsystem, som blir ett verktyg när det gäller att skapa nya jobb i nya branscher. Det behövs ju så väl, om vi skall kunna komma ut ur nuvarande sysselsättningsknipa. Jag skulle vilja fråga ekonomioch budgetministern: Vilket är ert alternativ till fortsatt privatkapitalistisk hegemoni över ekonomin och till fortsatt privatkapitalistisk makt över investeringarna, något som innebär ökade investeringar undan för undan utomlands? Vilket är ert alternativ till den utveckling som i dag pågår?

Nr 52 Herr talman! Lars Tobisson vill inte att debatten skall handla om proposition 50 utan om proposition 55, som riksdagen beslöt om för en stund sedan. Han tar ju upp den s.k. uppgörelsen mellan regeringen och vänsterpartiet kommunisterna. Det är klart att jag förstår behovet från moderaternas sida att nu göra denna omflyttning av skatter från livsmedel till politiska åtgärder tobak till en stor del av den ekonomiska politik som regeringen för. Helt m.m. hållet i den ekonomiska politiken. Jag vill bara påminna Lars Tobisson om att det ekonomisk-politiska program som riksdagen diskuterar och fattar beslut om här i dagarna har en omslutning på 10 miljarder. Och omläggningen från livsmedel till tobak handlar om i runda tal 400 milj.kr. Det kan vara riktigt att denna förändring påverkar konsumtionen. Det är möjligt att folk kommer att röka mindre och dricka mer mjölk. Men om detta är en snedvridning av konsumtionsmönstret i landet har Lars Tobisson och jaginte samma uppfattning om sundhet och om den sunda själens hydda, som är en sund kropp =—- detta sagt även om jag kanske inte själv praktiserar mjölkdrickande i samma utsträckning som jag borde låta bli tobak. Men hela denna frågeställning om att den ekonomiska politiken ändrar innehåll och riktning genom att man ändrar skattebördans fördelning tycker jag är en orimlig ståndpunkt. Sedan vill jag säga till Nils Åsling: Det är litet allvarligt att han anklagar regeringen för att ha fifflat med bokföringen — jag såg det också i centermotionen — att vi skulle ha bokfört mängder med utgifter på det här budgetåret som inte hörde hit och som i själva verket borde hamna någon annanstans. Saken är den att jag har övertagit Rolf Wirténs budgetavdelning — jag måste säga att den är utomordentligt kompetent och har gjort betydande insatser den här hösten. Och jag har varit mycket noga med att vi inte skall kunna anklagas för någon falsk bokföring, för jag begrep att den anklagelsen skulle komma, genom att vi övertog en budget i det skick som den var. Och jag har försäkrat mig om att utgiftsbelastningen har fördelats enligt precis samma metoder och principer som min företrädare använt. Det vore bra om Nils Åsling och centern kunde upphöra med detta misstänkliggörande av budgeten och dem som upprättat den. Om vi gödslar Statsföretag med pengar beror det på att företaget varit utomordentligt svältfött. Jag måste be Nils Åsling redovisa var någonstans i Statsföretagskoncernen vi skulle kunna plocka fram stora belopp för att täcka förlusterna i ASSI och andra statsägda företag. Vi hittar dem inte. Nils Åsling har tydligen gömt undan pengar som finns och kan tas fram. Det vore bra om vi fick reda på det — då kunde vi se till att pengarna togs fram och användes. Jag är rädd för att de kommer att behövas i framtiden också. Slutligen: Det låter så lustigt när Nils Åsling säger att det med mittenpartiernas framgångsrika politik hade uppstått kontinuitet och stabilitet i den svenska ekonomin. Jag måste säga att den kontinuiteten och stabiliteten avspeglas främst i de kraftigt fallande kurvorna som gäller den 95 ekonomiska utvecklingen i landet. Den nedgången har varit både kontinuerlig och stabil, Nils Åsling — månad för månad, år för år. Men den kontinuiteten och stabiliteten har nu fört oss nästan till avgrundens rand, och därför måste vi nog bryta den och åstadkomma en annan inriktning av de här kurvorna. Jag var med 1975-1976 under den s.k. överbryggningspolitikens dagar. Nu säger Nils Åsling att den politiken var olycklig och att han beklagar den. Och så erkänner han att Nils Åsling och centerpartiet tydligen var med på något litet hörn. Jag måste då påminna Nils Åsling om att han är onödigt modest beträffande finansutskottets inflytande under dessa år. I varje fall tyckte Nils Åsling själv på den tiden att viktigaste institutionen i den svenska politiken var finansutskottet. Det finns ett berömt betänkande från våren 1976, författat av Nils Åsling, där han säger att det nu är mittenpartierna som präglar den ekonomiska politiken. Det var den som var världens största katastrof efter några månader, när de borgerliga partierna hade vunnit valet. Rolf Wirtén tycker att jag förenklar genom att undanskymma att det fanns offensiva inslag i den politik som folkpartiet och möjligen också centern förde. Jag kan ge honom rätt i att helt utan sådana ansatser var den inte, men en del av det som Rolf Wirtén nämnde imponerar inte särskilt mycket som exempel på offensiva inslag. Att man t.ex. gav varje aktieägare 4 500 kr. i särskilt avdrag har inte efter vad jag har sett medfört några som helst gynnsamma verkningar på industrins utveckling. Det är möjligt att det har drivit upp aktiekurserna ytterligare en bit, men vi spårade inte någon som helst ökad investeringslusta eller något bättre läge för det svenska näringslivet under den här perioden. Det lilla som har gjorts när det gäller forskning är bra. Vi kommer att göra mera nu, men det hade varit värdefullt om man tagit ett kraftigare tag i investeringsverksamheten på det offentliga området. Beskrivningen var nog inte så förenklad från min sida att jag bortsåg ifrån att man gjorde vissa försök. Men kom ihåg att när ni någon gång försökte gå litet längre, då var Lars Tobisson och hans partikamrater där och halade in er. Vårt förslag om avsättning av vinster för att försöka styra investeringarna går ni nu emot. Jag vill bara påminna om att ni föreslog detsamma för 1983 års investeringar, men det fick ni inte genomföra för moderaterna. Så har det gått med mycket av det som hade kunnat vara offensivt i mittenpartiernas politik. Det dödades av moderaternas ovilja att göra någonting över huvud taget. Sedan måste jag säga att jag blev litet förvånad när förre ekonomioch budgetministern inte har uppfattat att genomförandet av våra vallöften inte ökar konsumtionen. Varför i all sin dag har vi haft en och en halv dags träta om höjning av momsen, om det inte varit så att vi ville dra in precis lika mycket köpkraft som den som går ut via sjukförsäkring, pensioner och arbetslöshetsförsäkring? Det var ju för att nollställa effekten på konsumtionen som vi ville höja momsen. I annat fall hade vi inte gjort det. Då hade det blivit som Rolf Wirtén sade, men han har alltså fel på den här punkten. Rolf Wirtén frågar mig också om hur nästa budget skall se ut. Han borde veta att det får riksdagen besked om i januari. Dessutom förklarade ju Lars Tobisson att de borgerliga minsann inte tänker redovisa sina sparplaner — om det blir några — förrän i januari. Rolf Wirtén får alltså ge sig till tåls. Slutligen några ord till Hans Petersson i Hallstahammar. Han kräver ett alternativ till privatkapitalismen. Jag menar att den svenska blandekonomin, som den har utformats under de senaste årtiondena, i väsentliga delar är ett demokratiskt alternativ till privatkapitalismen. Vi har ersatt den råa marknadsekonomin med mycket av krafter som verkar åt andra håll, som verkar för utjämning, rättvisa, välfärd och en stor offentlig sektor och som ger människor en annan fördelning av välfärden än vad marknadsekonomin skulle ge. Observera att Lars Tobisson säkert ser blandekonomin som en av sina värsta fiender. Det är därför man bekämpar den så kraftigt. Här måste vänsterpartiet kommunisterna, om man nu på allvar skall vara med i den politiska leken, bestämma sig. Skall vi ha en öppen ekonomi, med fri handel gentemot omvärlden, då måste vi acceptera vissa grundläggande spelregler. Ni kan inte både förespegla de svenska konsumenterna och de svenska företagen att de skall få importera och exportera fritt och samtidigt tala om planhushållning, där ni skall styra och ställa. De två sakerna går aldrig ihop och kommer aldrig att göra det. Därför måste vi ha inslag av marknadsekonomi, som en fri verksamhet kräver.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt försöker beskriva den vedervärdiga nattens uppgörelse som en omläggning av skatten från livsmedel till tobak. Personligen dricker jag mjölk men röker inte tobak. Jag vet inte om jag vågar fortsätta på det viset — då blir jag väl som vanligt beskylld för att smita från skatten. Men min fråga till Kjell-Olof Feldt gällde om inte tobaksskatten skulle ha höjts i alla fall. Skulle han ha försummat att använda denna möjlighet att skattevägen försöka täppa till budgetunderskottet? Sveriges och Kjell-Olof Feldts allt överskuggande problem är det stora budgetunderskottet. Det är — och där har han tur — mindre i dag genom att det fördes en borgerlig politik som åtminstone mot slutet innebar att utgiftsstegringen dämpades i förhållande till, under alla omständigheter, vad som skulle ha blivit fallet med den socialdemokratiska överbudspolitiken under de åren. Men de åtgärder som hittills satts in från regeringens sida har följt det gamla socialdemokratiska receptet att höja skatterna — nu senast tobaksskatten. Samtidigt höjs statsutgifterna ännu mer. Mycket snart, sade jag i mitt anförande, kommer den dag då socialdemokraterna tvingas konstatera att skattehöjningar inte biter på budgetunderskottet. Mycket snart kommer den. dag då Kjell-Olof Feldt tvingas börja spara på utgiftssidan. Men vart skall han då vända sig? Att dra ned på de stora subventionerna till vanliga levnadsomkostnader tycks inte bli möjligt. Matsubventionerna skall ju inte, som Olof Palme antydde i valrörelsen, heller skäras ned utan tvärtom ökas. Det går inte att dra ner på boendesubventionerna, nu när Hans Gustafsson skall bygga Sverige ur krisen. Beslutet tidigare i dag kan tolkas så, att även de stora transfereringssystemen är fredade. Sjukförsäkringen får inte röras, inte pensionsvillkoren heller. Men då har ju Kjell-Olof Feldt ingenstans att vända sig. Därför tvingas han, såvitt jag kan bedöma, ändå att göra något på de här områdena. Han har bara tvingats vänta ett tag till följd av den här omvägen som måste tas till följd av de fyra heliga vallöftena. I gårdagens debatt pekade jag på utvecklingen inom pensionsområdet, på behovet av kraftigt höjda ATP-avgifter under senare delen av 1980-talet, om pensionsvillkoren skall vara oförändrade. Jag frågade om Kjell-Olof Feldt kan tänka sig att höja dessa avgifter med en procentenhet om året under en femårsperiod. Jag fick inget klart svar på min fråga i går. Kjell-Olof Feldt får nu en chans till.

Herr talman! Det vore intressant att dröja vid historien, inte minst finansutskottets, och överbryggningspolitiken i mitten på 1970-talet. Det pikanta i sammanhanget är ju att moderaterna då företrädde en mera expansiv politik än både dåvarande regeringen och mittenpartierna. Det finns kanske ingen anledning att i dag ta upp den diskussionen. Den överbryggningspolitik som då fördes kan, mot bakgrund av dagens erfarenheter, sägas vara olycklig. Det var min konklusion, och vad man sedan den gången beslöt är någonting som tillhör historien. Huvudsaken är att man kan betrakta vad som har skett med en viss kylig avspändhet och dra lärdomar även av misstag som man kan göra som politiker. När det sedan gäller bokföringen skall jag inte alls beskylla regeringen för falsk bokföring — det låter ju förskräckligt. Jag är inte riktigt klar över om regeringens bokföring är smart i överkant eller om den bara är amatörmässig. Men jag skulle vilja säga att vi nog föredrar att bokföra själva när det gäller vårt budgetalternativ. Tag nu detta med väginvesteringar, där investeringar som sker 1984 bokförs på budgetunderskottet som resultat av äskanden på tilläggsbudgeten. Det tycker jag är fel. När det gäller Statsföretag har vi ett konkret alternativ, som innebär att Statsföretag får hälften av det tillskott ni föreslår. Ni säger att man skall ge fem miljarder, vi säger två. Det är, enligt den analys vi har gjort, fullt tillräckligt för att Statsföretag — på vanliga villkor, som näringslivet i övrigt får lov att tillämpa — skall kunna bemästra sin finansiella situation. Gruppen måste frigöra kapital själv och anpassa verksamheten till den givna ramen. Det är slappheten som avspeglas i regeringens medelstilldelning när det gäller Statsföretag som jag vill varna för. Och, herr finansminister, jag har en viss erfarenhet av hur man ställer krav på gruppen! Statsföretag måste faktiskt ha en utmaning att själv se till att komma på rätt köl. Det får inte Statsföretag så som regeringen nu har hanterat frågan. Låt mig sedan säga några ord beträffande vårt alternativ. När jag talar om kontinuitet avser jag detta att sätta inflationsbekämpandet i högsätet — precis som Kjell-Olof Feldt gjorde i den skrift han gav ut i valrörelsen under rubriken Ett handfast och konkret program, där målet var att pressa ned inflationen till 5-6 96 nästa år, så att man skulle uppfylla OECD-prognosen. Vart har det målet tagit vägen? Det är kontinuitet, och det är på det sättet man kan värna om konkurrenskraften. Vidare bör anpassningen av konsumtionen till befintliga resurser lämpligen ske rakt fram och ärligt och inte via omvägar såsom konkurrensdevalveringar.

Herr talman! Innan den här debatten tar slut skulle jag vilja korrigera en sak som har blivit snett framställd från socialdemokraterna. Framför allt statsministern själv har använt överord. Han talade om den ”hjärtskärande” upplevelsen, nämligen att när han gick in i kanslihuset var det ett mycket stort budgetunderskott, mellan 90 och 94 miljarder, men när han lämnade kanslihuset var det bara drygt 3 miljarder. Det här är en något sned framställning. Ser man exempelvis på budgetåret innan han lämnade finner man att vi då, herr finansminister, hade 11 miljarder i underskott. Budgetåret 1975/76 var ett exceptionellt inkomstår, då inkomsterna ökade med 14 26 medan man under resten av 1970-talet hade en stabil utveckling, alltså ingen som helst inkomstökning, räknat i fasta priser. Så förhåller det sig, och därför är inte utvecklingen riktigt så dramatisk som man vill framställa den. Den är naturligtvis allvarlig nog, och det är därför vi måste arbeta med det dubbla greppet — att både arbeta och spara oss ur krisen på det vis som vi konsekvent har gjort under de senaste åren. Ekonomioch budgetministern säger att han har tagit över en mycket kompetent budgetavdelning. Jag är naturligtvis beredd att ge samma betyg. Jag har jobbat med människorna där några år och vet vad de går för. Då finns det heller ingen anledning att ifrågasätta den uppgift som samma budgetavdelning under min ledning var med om att ta fram i april i år, som pekade på att man kunde gå ned i budgetunderskott från 83 till 76 miljarder. Det var samma budgetavdelning som gjorde den bedömningen då. Därefter har det tydligen inträffat en del saker som tvingar upp underskottet, och det får vi granska närmare när vi får det hela redovisat i detalj. Låt mig säga några ord beträffande Statsföretag — som är en sektor i vårt näringsliv där man i och för sig kan kasta in miljardpåse efter miljardpåse och de försvinner lika snabbt som ostar i ett råttbo. Det här är ett problem. Men om nu ekonomioch budgetministern säger att det skall vara slut med pengar till förlustföretag, varför gäller inte den stramare hållningen gentemot Statsföretag? Nils G. Åsling har här redovisat hur vi sannolikt skulle ha hanterat frågorna om vi hade haft fortsatt regeringsansvar. Herr talman! Får jag än en gång säga, att det finns viktiga områden i den ekonomiska politiken som var på rätt väg när vi lämnade över till socialdemokraterna. Vi var på väg att få ett grepp om budgetunderskottet, räntorna hade vi fått ned ett par steg, situationen på arbetsmarknaden var bättre än i andra OECD-länder och vi hade även på andra områden en utveckling som var klart positiv. Det är oroande om vi nu skall behöva notera en uppgång från 76 miljarder till 90 miljarder i underskott. Det är ett bevis för att det går snabbt nedför under hösten.

Herr talman! Jag ställde några konkreta frågor till Kjell-Olof Feldt om vad socialdemokraternas alternativ är till en utveckling som — det antar jag att vi är överens om -— är förfärlig och som är orsak till att vi har enorma ekonomiska problem. Ni har ju själva givit ut en skrift som heter Vi har inte råd med arbetslösheten, där ni har utrett kostnaderna för den och visat på hur viktigt det är att avskaffa den. Då säger Kjell-Olof Feldt att han har avskaffat den råa marknadsekonomin. Han lever i ett lyckosamhälle, något slags blandekonomi. Det är ett samhälle som föder fram 200 000 arbetslösa — officiellt; det finns säkert en halv miljon till som skulle vilja ha ett jobb — jag tänker på dem som är utkastade av arbetsmarknadsskäl, dem som inte får barnomsorg, osv. Det är ett samhälle där ungdomar kastas ut i ångest och fruktansvärd exploatering av kommersiella intressen, där vi har hyror som vi knappt har råd att betala längre, där kapitalet flyr från produktiva investeringar till improduktiva, där folk byter fastigheter som jag byter skjortor, där aktieklippare och spekulanter lever gott. Det är det lyckorike som Kjell-Olof Feldt försvarar, och det är till det som han anser att vi kommunister inte har något alternativ, och så målar han upp något slags regleringssamhälle som verkar vara det värsta han kan tänka sig. Inbillar sig ekonomioch budgetministern att han lever i ett sådant lyckosamhälle, förstår jag verkligen att alternativen är så lamt utformade.

Herr talman! Nej, herr Petersson, det finns inga lyckosamhällen. De kanske aldrig har funnits, i varje fall finns de definitivt inte i dag. Men det var inte var lyckosamhällena kan finnas någonstans och hur de skall skapas som jag svarade på. Det jag svarade på var frågan, vad som är alternativet till privatkapitalismen. Den råa privatkapitalismen är, anser jag, blandekonomin ett alternativ till. Den har i många avseenden givit långt bättre utslag än när man har låtit marknadskrafterna rasa utan kontroll och påverkan. Det som gör att jag är socialdemokrat och inte kommunist — ja, det finns många andra skäl till det också, men det här är i alla fall ett — är att jag inte tror att det finns några systemlösningar. Byt samhälle så kommer vi från helvete till himmelrike! — det har varit kommunisternas vision. Jag kan förstå att den är stimulerande för den som har den rätta tron, men för oss som trampar omkring nere i den hårda och karga verkligheten ter det sig inte så. Det vore förmätet av någon politisk ideologi att utge sig för att ha lyckosamhället i bagaget. Men som alternativ till den råa privatkapitalismen kan blandekonomin vara acceptabel, samtidigt som den hela tiden kräver förändring och reformering. Det är ju inte Hans Petersson obekant att en rad av de fel som finns i systemet — för det finns systemfel i blandekonomin, som han pekade på — har sysselsatt socialdemokratin i årtionden. Vi har arbetat med att försöka avhjälpa dem, vi har ibland delvis lyckats, och ibland har vi också misslyckats — det visar bara hur svårt det är. Det stämmer oss till en viss ödmjukhet när det gäller diskussionerna om ekonomiska system och deras möjligheter att ge människor arbete och välfärd. Vi kommer att arbeta vidare efter de linjer vi har dragit upp, och kommunisterna är välkomna att hänga med så långt de kan. Lars Tobisson dricker mjölk men röker inte. Enligt sin egen teori är han redan en snedvriden konsument och påverkas alltså inte av de ytterligare snedvridningar som de här åtgärderna kan leda till. Jag tänker inte gå in i någon debatt om vad regeringen avser att föreslå i den budget som skall läggas fram om en månad. Det är nästan tradition att oppositionen i december börjar fråga efter innehållet i nästa års budget. Det är väl trevligt att hålla på traditioner, det gör jag också. Men om Lars Tobisson är så nyfiken på var det kan skäras ned, besvara då den frågan själv! Det är ju Lars Tobisson som framför allt talar om att det skall skäras ned, att han vill skära ned, att han har planer på stora nedskärningar. Det är bara att sätta i gång och berätta för sig själv, så får han se vad som kan och skall göras. Nils Åsling ville inte tala om historien. Vad jag har uttryckt i dag är en viss rädsla för att historien kommer att upprepas, att den borgerliga oppositionen ganska snabbt kommer att bli samma lättsinniga överbudspartier som de var under sin oppositionstid före 1976. En del av det problem som jämviktsriksdagen hade var att oppositionen på den tiden ansåg att i stort sett varje utgift var motiverad och varje inkomstökning var farlig. Det är samma resonemang som har kommit igen de här båda dagarna. Åtgärderna för att bekämpa arbetslösheten, för att få i gång investeringarna och för att återställa social trygghet på centrala områden har man delvis bejakat och delvis bekämpat. Men man är definitivt aldrig med om att betala det. Det är möjligt att Nils Åsling har rätt när han säger att han har en viss erfarenhet av slapphet i medelstilldelningen till statliga företag. Den slutliga uträkningen har ännu ingen kunnat göra, men under de år när Nils Åsling av och till var ansvarig för industripolitiken har mycket stora belopp överförts inte bara till de statliga företagen utan även till den privata delen av näringslivet. Går man efter statistiken i nationalräkenskaperna handlar det om 50 miljarder kronor. Under de gångna åren har det faktiskt då och då framförts någon liten kritisk synpunkt på hanteringen av pengar i industridepartementet. Jag bad Nils Åsling redovisa var i Statsföretag stora pengar kan tas fram. Det var under Nils Åslings ledning som Statsföretag blev likvidationsmässigt, och det var vi som fick ta hand om det och försöka reda upp det. Det här har kanske inte varit så mycket till ekonomisk-politisk debatt. Vi har nu en nygammal opposition. Det kanske är en situation som man inte har hunnit anpassa sig till. Men det vore önskvärt för Sveriges riksdag att de borgerliga partierna i opposition såg det som en tid för omprövning, kanske också förnyelse. Socialdemokratin genomgick en sådan omprövning och delvis också en förnyelse. Det ledde till att den ekonomiska politik som vi bedriver utformades under oppositionstiden och kunde läggas fast i program som förelades väljarna. Med tanke på vad som har hänt under de år som har gått, de enorma problem som har skapats och de kraftansträngningar som blir nödvändiga för att lösa problemen, vore det bra om några diken kunde fyllas igen i debatten oss emellan. Blir det lättare om vi, som Nils Åsling gör, stryker ett streck över gångna oförrätter, så inte mig emot. Men jag undrar om inte det förutsätter ytterligare en sak — att det sker en frigörelse någonstans i det borgerliga lägret, en frigörelse från det kvävande famntag som moderaterna håller på att sluta hela borgerligheten i. Det var en olycka under regeringstiden, och det kommer att visa sig vara skadligt för atmosfären och samarbetsmöjligheterna i Sveriges riksdag, om det fortsätter. Under dessa dagar har det visat sig att det är alldeles uppenbart att klyftorna på ett område är djupa, och det är i synen på fördelningspolitiken. De borgerliga partierna nonchalerar helt att i ett land där det är alldeles nödvändigt med en påtaglig och kraftig nedskärning av levnadsstandard och välfärd är det en central fråga hur detta fördelas. Att detta knappast har tagits upp eller att det visats mycket svalt intresse härför från de borgerliga partiernas sida — inte heller av mittenpartierna — är naturligtvis djupt allvarligt. Därför, herr talman, hoppas jag att någon tid för eftertanke möjligen kan leda till att diskussionen om den ekonomiska politiken flyttas från de enkla slagorden till den situation där vi kanske åtminstone kan definiera problemen någorlunda likartat. Det är inte säkert att vi hittar samma lösningar, men vi kanske åtminstone kan säga oss vilka problemen är och identifiera dem. Hur vi än bär oss åt har vi problemen gemensamt.

Herr talman! Vi lämnar nu de allmänna riktlinjerna och går över till några mer avgränsade problem i anslutning till de reservationer som finns. Jag konstaterar att den kommunala sektorn, som jag tänkte ägna några minuter, inte tilldrar sig något större intresse i proposition 50, vilket är anmärkningsvärt. Ett mått som kanske kan ge en intressant belysning är att kommunalskatterna i dag drar in ungefär 100 miljarder och den statliga inkomstskatten ungefär 30 miljarder. Lägger vi till momsen kommer vi ändå inte upp till en inkomstförsörjning för staten som närmar sig den som kommunerna får genom sin inkomstskatt. Kommunerna får dessutom inemot 50 miljarder i form av statsbidrag. Det ger ett mått på den kommunala sektorns betydelse. Jag utgår från att regeringen inte bara av ointresse har avstått från att diskutera dessa problem i detta sammanhang, utan därför att man helt enkelt inte är färdig med förslag i fråga om den politik man avser att föra. Helt nyligen såg vi, herr talman, larmrapporter i pressen om att kommunalskatterna skulle höjas upp till 33-35 2 redan 1985. Det är huvudsakligen en följd av devalveringsoch momsökningseffekter. Det är med andra ord en förskräckande automatik i den kommunala offentliga utgiftsstegringen. Som alla vet har kommunalskatten på en dryg tioårsperiod gått upp från ungefär 20 9 till ungefär 30 26. För de allra flesta skattedragarna är kommunalskatten den tunga delen. I den moderata partimotionen konstateras att konkreta åtgärder bör vidtas snarast möjligt mot de kommunala skattehöjningarna. De bidrar f. ö. också till att urgröpa den marginalskattesänkningsreform som redan av andra skäl är på god väg att haverera. Enligt vår mening är det nödvändigt att tillgripa ett kommunalt skattestopp 1984. Riksdagen bör alltså redan nu uttala sig till förmån för en sådan åtgärd, för att ge kommunerna tillräcklig anpassningstid. Dessutom måste någon form av sanktion tillgripas mot kommuner som expanderar för mycket utan att för den skull komma i konflikt med kravet på oförändrad skatt. Det går nämligen att expandera utan att höja skatten, om man har samlat mycket pengar på hög. Målsättningen när det gäller den s.k. volymtillväxten måste enligt vår mening för kommunerna vara nolltillväxt. Utskottets motivering för avslag på motionen andas uppgivenhet och bristande insikt om problemets allvar. Som vanligt åberopar utskottsmajoriteten omsorgen om den kommunala självstyrelsen, och ett uttalande av konstitutionsutskottet pressas långt mer än vad innehållet tillåter. I själva verket har utskottet sagt att det inte finns några avgörande grundlagsmässiga hinder mot att begränsa den kommunala beskattningsrätten, även om ingrepp i kommunernas beskattningsrätt ”bör undvikas”. Nu är vi i ett sådant krisläge att vi inte längre kan avstå från den möjlighet som föreligger att begränsa kommunernas beskattningsrätt. Jag kan kanske påpeka att man när man i majoritetsskrivningen refererar konstitutionsutskottet har avstått från att citera en mening som finns i vår reservation och som jag nu vill läsa in i protokollet. Konstitutionsutskottet konstaterar nämligen att grundlagsregleringen av den kommunala självstyrelsen innebär ett skydd för denna som understryker den kommunala självbeskattningsrätten. Därefter står det följande: ”Skyddet har principkaraktär och hindrar inte ovillkorligt en lagreglering av typ ”skattetak”.” Denna centrala mening har alltså utelämnats i majoritetens referat av konstitutionsutskottets ställningstagande. I själva verket är, enligt min mening, den kommunala självstyrelsen någonting mycket mera än rätten att obegränsat höja kommunalskatten. Utskottets majoritet säger dessutom att skattestopp och liknande åtgärder skulle slå blint. Den ekonomiska ställningen är, säger man, så olika i skilda kommuner att man därför inte kan vidta några åtgärder. Detta kan ju inte sägas vara någonting annat än ett rent svepskäl. Har man den uppfattningen att sådana här olikheter föreligger, kan man ju aldrig vidta några åtgärder. Vi har för resten under årens lopp vidtagit åtgärder mot kommunerna och därvid beaktat att de är olika. Inte så få hundratal miljoner har ställts till förfogande i skilda potter för att göra det möjligt att ge de kommuner som befinner sig i ett speciellt utsatt läge särskild hjälp och särskild kompensation. Utskottet förordar frivillighet. Detta är inte särskilt imponerande. Efter tio års s.k. förhandlingar mellan skilda regeringar och de bägge kommunförbunden är det alldeles klart att frivilliglinjen inte längre fungerar. Den har misslyckats. Kommunalskatten har höjts från ungefär 20 96 till ungefär 30 96, trots alla vackra utfästelser och alla frivilliga uppgörelser. Samtidigt skall naturligtvis i fullständighetens och korrekthetens namn understrykas att ett stort antal beslut i denna kammare har inneburit kraftiga övervältringar av kostnader på kommuner och landsting. Mot denna bakgrund bör, enligt vår mening, flera av de senaste årens beslut omprövas. Som exempel kan nämnas barnomsorgsöverenskommelsen. Den leder ju till oerhörda kostnadsstegringar och kan inte längre vara en giltig och vägledande uppgörelse för kommunerna. Den öppna vården utvidgas i dag på ett sätt som är ekonomiskt utomordentligt riskabelt. Dessutom leder det inte till de önskade vårdpolitiska effekterna. Vi har också mindre påtagliga exempel. Vi antar just nu en ny planoch bygglag. Den kommer att leda till en ökning av kostnaderna. Vi har på kommunerna vältrat över kostnader för svenskundervisning för invandrare. Allt detta anförs ju från kommunernas sida som ett försvar. Det är ett otillräckligt försvar, men samtidigt måste vi för egen del, i denna kammare, konstatera att vi inte är helt utan skuld. En lagstiftning om temporärt skattestopp skulle i själva verket innebära att kommunalmännen fick det stöd som behövs för att en galopperande kommunal utgiftsökning och kraftiga skattehöjningar skall kunna undvikas under de närmaste åren. Ansvaret för dessa beslut, som i sina praktiska konsekvenser ofta är impopulära, t.o.m. mycket impopulära, måste i själva verket tas av regering och riksdag, vilket i sin tur innebär att en lagstiftning är den väg som står till buds. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 5 vid finansutskottets betänkande.